Fru talman! Jag skulle önska att man kunde säga att all arbetslöshet är onödig. Vi borde kunna organisera vårt samhälle så att vi inte behövde ha någon annan arbetslöshet än precis den som har med omställning att göra. Det är det som vi strävar efter, nämligen att alla skall ha rätt till ett arbete. För detta har EU nu också antagit en del rekommendationer. Det är självklart att vi skall beakta dessa i vår sysselsättningspolitik, precis som det sägs att alla skall göra. På den punkt som Moderaterna ständigt återkommer till, nämligen skattelättnader för företagen som också finns med i rekommendationen, var man så insiktsfull från EU:s sida när man antog rekommendationen att man sade: Ja, det kan vara positivt, men det får inte äventyra sunda offentliga finanser eller hota basen för de sociala trygghetssystemen. Nej, just det. Vi håller nämligen på att kämpa med detta fortfarande som ett arv från det moderata vanstyret för fyra år sedan. Jag tycker att vi skall glädjas över den minskning av arbetlösheten på flera procent som har varit i Finland. Men, Göran Lennmarker, utmåla inte Finland som en modell för oss vad gäller arbetslösheten! I Sverige har vi 7,3 % öppen arbetslöshet. I Finland är den 13,4 %.
Fru talman! Utrikesministern sade att vi inte skall hänge oss åt Jantelagen, och det håller jag med om. Från Folkpartiets sida är vi glada för att regeringskonferensen blev en svensk framgång. Jag vill gärna ge regeringen, och kanske framför allt Lena Hjelm Wallén och hennes medarbetare, en eloge för den öppenhet som har visats mot riksdagen både före och under regeringskonferensen och för det arbete som har utförts i EU 96-kommittén. Utrikesministern sade att det är en överdriven besvikelse över EU:s oförmåga att reformera sig inför utvidgningen. Det är något som jag har gett uttryck för, men det gör också regeringen i propositionen. Där står det nämligen att det var en besvikelse att en lösning inte kunde nås i de här frågorna, eftersom en lösning hade underlättat den fortsatta utvidgningsprocessen. Om detta är vi ense. Vad vi också tycks vara ense om är oron för den EU-skeptiska inställningen som finns hos svenska folket. Frågan är hur vi som tycker att EU medlemskapet är så väldigt bra gemensamt skall kunna förmedla vårt budskap.
Fru talman! Det sista som Isa Halvarsson tog upp är en mycket viktig fråga, nämligen vad vi skall göra med opinionen. Det är naturligtvis bekymmersamt när en stor majoritet i svenska riksdagen har en ståndpunkt och den allmänna opinionen så uppenbart har en annan ståndpunkt. Jag tror mycket på korrekt information om detta, för det är mycket lätt att ägna sig åt skrämselpropaganda.

Det är vardagsnära frågor som svenska riksdagen och regeringen hela tiden har prioriterat under regeringskonferensen och kommer att fortsätta att prioritera i vårt EU samarbete. Detta bör vi informera om.
Fru talman! Jag är helt ense med utrikesministern om det. Det är faktiskt inte bara en större del av partierna och ledamöterna i kammaren som är positiva till I propositionen kan man läsa att stora delar av organisationsvärlden är positiva till att riksdagen godkänner Amsterdamfördraget. Jag tycker att det är viktigt att detta framhålls och hoppas att organisationerna hjälper till med upplysningsverksamheten. Det handlar om organisationer som Sveriges Pensionärsförbund, Grossistförbundet Svensk Handel, Sveriges Det är alltså en stor del av de svenska organisationerna som är positiva. När man lyssnar på delar av den här debatten tror man inte att det är så. Det låter nästan som om det skulle vara fråga om någon form av konspiration från riksdagens ledamöter, men så är icke fallet som tur är.
Fru talman! Jag kan också passa på att ge en klapp på axeln eller en eloge till regeringen. Det handlar om att man den här gången har haft en mycket mer öppen process under förhandlingarna. När Maastrichtfördraget togs fram var det ur många aspekter mycket dåligt med öppenheten under förhandlingarna, och det gav också stora bakslag. Men den här gången har det fungerat bättre. Trots att området har varit alldeles för stort för att kunna ha en kontinuerlig diskussion på ett bra sätt, har vi från EU-nämnden och riksdagen ändå kunnat följa processen någorlunda. Utrikesministern sade flera intressanta saker. En var t.ex. att det inte är aktuellt med Europas förenta stater, för att gå in på den konkreta frågan som diskuteras. Jag fick en verklig deja vu-upplevelse, för precis så sade Ingvar Carlsson ett år innan vi ansökte om medlemskap i EU. Snart blir det en ny regeringskonferens, och de stora staterna inom EU driver på mot mer överstatlighet, att fler beslut skall fattas med majoritet och att de stora staterna skall få mer inflytande på de små staternas bekostnad. Jag undrar om regeringen är beredd att vara litet tuffare den här gången, att stå på sig och följa den svenska majoritetens inställning eller om man är beredd att ge med sig och offra ännu mer av svensk självständighet under nästa regeringskonferens.
Fru talman! Den svenska opinionens åsikt när det specifikt gäller var besluten skall fattas och på vilket sätt de skall fattas tror jag att man skall vara väldigt försiktig att uttala sig om. Jag inser att det är väldigt lätt att föra skrämselpropaganda och tala om maktöverföring till odemokratiska organ eller institutioner, som Peter Eriksson gjorde. I stället kan man fråga sig: Är det vettigt att fatta beslut om sådant som har med öppenheten att göra med möjlighet att lägga veto eller med kvalificerad majoritet? Skall beslut som har med misshushållning av EU:s medel att göra fattas med enhällighet eller med kvalificerad majoritet? Om man i fråga efter fråga frågar svenska folket vad de tycker, tror jag att vi nyanserar bilden mycket kraftigt. Vad vi är inne på från den svenska regeringens sida är just att i de praktiska frågorna få de bästa beslutsmöjligheterna. Men det finns naturligtvis de som hävdar att allting blir mycket bättre om man gör det överstatligt och fattar beslut med kvalificerad majoritet. Jag står inte för det. Jag accepterar inte detta synsätt, därför att inom t.ex. utrikespolitiken tar det i allmänhet längre tid. Men detta att det i huvudsak är ett område där vi fortfarande använder enhällighet och möjlighet att lägga veto tror jag är bra för beslutsfattandet, för denna ytterligare eftertanke behövs just på det området. Sedan kan det finnas enstaka frågor som skall hanteras på ett annat sätt. Låt oss vara litet praktiska här i stället för att bara teoretisera kring det.
Fru talman! Det kan låta bra att man skall vara praktisk, som utrikesministern säger, men det här handlar om relativt teoretiska frågor. Det handlar om huruvida vi skall ge mer inflytande till EU parlamentet och om huruvida vi skall överlåta mer inflytande till kommissionen och ge den initiativrätt. Det kan tyckas vara svåra teoretiska frågor, men som utrikesminister tycker jag att man borde kunna argumentera kring sådant också. Jag tycker att den här oförmågan att sätta ned foten och visa en klar inställning och drivkraft, och i stället mer följa med strömmen, talar väldigt mycket för att EU-frågan måste bli en stor fråga också i höstens val till riksdagen. Då är det så att om vi får 25 % som är EU motståndare, EU-kritiska, efter höstens val, kan vi också garantera att inte ytterligare beslutsrätt överförs från Sveriges riksdag till EU. Jag tror att det för den majoritet bland svenska folket som är EU-kritiska, är en trygghet gentemot det luddiga prat som utrikesministern har visat prov på i dag.
Fru talman! Att vissa här är mot EU vet vi ju. Därför kan de bara se saker och ting på ett sätt. Men EU är ju en organisation som både är överstatlig och mellanstatlig. Och det mellanstatliga är det huvudsakliga, det dominerande. När man är med i en sådan organisation är det ju en praktisk hantering. Hur skall frågor uppfattas? Skall de inrangeras i det överstatliga eller i det mellanstatliga facket? Skall vi ha möjlighet till veto eller skall man fatta beslut med kvalificerad majoritet? Det finns också flera andra institutionella frågor som man hela tiden måste fundera på. Men man måste göra det utifrån sakliga frågor. Annars blir det totalt obegripligt. Jag kan förstå att EU-motståndare gärna vill göra EU obegripligt för svenska folket. Men jag har en annan åsikt. Därför hanterar jag de här frågorna mycket mer praktiskt.
Fru talman! Jag tror ju inte att svenska medborgare som är EU-skeptiska är det på grund av något verklighetsfrämmande teoretiserande. Det är inte så länge sedan som Linda Steneberg skrev ett brev till talmannen och bad ledamöterna av Sveriges riksdag att hålla tyst i diskussionen om skatterna för höga tjänstemän. Svenska medborgare kunde mycket väl höra hur Klaus Hänsch, talmannen i EU-parlamentet, tog emot de elva EU-kritikerna. Nu tog antieuropéerna plats i EU-parlamentet, hette det. Detta är ju praktiska erfarenheter som man naturligtvis kan ha synpunkter på. Den 17 juni 1997 undertecknades Amsterdamfördraget. Då fanns det ett antal ungdomar som är ute och reser i Europa som var EU-kritiker, skeptiker till det hela. De demonstrerade utanför det ställe där det här undertecknades. Ingenting hände. Det var ingen brottslighet. Det var ingen skadegörelse. Det var inget våld. Ändå greps de av polisen. De fick handfängsel. De förhördes. De fick lämna fingeravtryck. De fotograferades. Åklagaren förklarade att misstanken gällde delaktighet i brottslig organisation. Det är de erfarenheterna det gäller. De här ungdomarna skickar ut information på Internet. De åker hem till Sverige och berättar för sina kamrater vad de har varit med om. Det är också praktiska erfarenheter.
Fru talman! Vi har kommit väldigt långt från Amsterdamfördraget när Bengt Hurtig tar upp den här typen av diskussioner. Tala om skrämselpropaganda!

Fru talman! Med anledning av de senaste replikskiftena får jag intrycket att utrikesministern ser EU arbetet litet grand som en praktisk hantering i största allmänhet. Det är litet synd. Det får inte vara så att valet står mellan den svartmålning och skräckskildring som en del ägnar sig åt och den praktiska hanteringen. Det skall ändå finnas något slags Europatanke i botten, en känsla av att det faktiskt är väldigt viktigt att vi i Europa kan hålla samman och försöka arbeta fram vår gemensamma framtid. Vi skall lyfta fram just det perspektivet mer än att bara prata om praktisk samverkan. EU är ännu inte ett område utan inre gränser. Fortfarande finns det ju hinder för unionsmedborgare och andra att fritt röra sig inom unionen. Just fri rörlighet är ett vitalt och grundläggande intresse för människorna. Det inger en känsla av att tillhöra något större än den snäva nationalstaten. Den fria rörligheten befrämjar dynamik och ökade kontakter människor emellan. Jag tycker att det ändå är en del av Europatanken rent praktiskt. Schengensamarbetet, som vi ju diskuterade och fattade beslut om nyligen här i kammaren, förs nu in i EU. Dublinkonventionens regler om asylprövning m.m. är också sedan i höstas en del i EU-samarbetet och därmed i tillämpliga delar inte längre ett Schengensamarbete - som inte har varit eller blir ett fullskaligt EU-projekt eftersom ett par länder står utanför. Fri rörlighet kräver ökat samarbete vad gäller gränskontroll, visering, asyl, invandring och annat civilrättsligt samarbete. Det är rätt självklart att det är så. Alla länder måste garantera att det finns en säker prövning för de människor som vill vistas i unionen. Tredjelandsmedborgare får genom Schengenavtalet och Amsterdamreglerna nu en mycket friare rörlighet inom unionen. Tredjelandsmedborgare behöver i fortsättningen inte hålla på att söka asyl för alla de länder de vill besöka i Europa. Man kan röra sig fritt - eller i varje fall betydligt friare. Amsterdamfördraget innebär att stora delar av det mellanstatliga samarbetet i den tredje pelaren förs över till den första pelaren. Överföringstiden har satts till fem år. Därefter skall, det är avsikten, majoritetsbeslut gälla också på detta område. Alla unionsmedlemmarna är, och det måste tydligen understrykas gång på gång i denna kammare, utpräglade rättsstater - låt vara med litet varierande traditioner och kultur inom lagstiftning och förvaltning. När det gäller asylregler har ju alla stater förpliktat sig att följa Genèvekonventionen och tilläggsprotokollet från 1967. Vidare har unionsländerna förpliktat sig att samråda med UNHCR och andra relevanta organisationer om frågor som rör flyktingpolitik. Varje land inom unionen kommer i fortsättningen att utöver detta också för egen del praktisera mer generösa regler. De har också rätt att pröva varje asylansökan fritt, även om den tidigare har prövats i annat EU-land. Medlemsländerna anser vidare enligt Amsterdamfördraget att det finns behov av att harmonisera reglerna vad gäller människor som fördrivits utan att därför vara s.k. Genèveflyktingar. Tillfälligt skydd och åtaganden enligt principen om burden-sharing är frågor som medlemsstaterna nu har åtagit sig att samarbeta kring. Man vill också på sikt utöka möjligheterna för tredjelandsmedborgarna att bosätta sig fritt inom unionen. Fru talman! Det är naturligt att unionsländerna fördjupar sitt samarbete i de frågor som rör asyl och invandring. Det finns givetvis bland medlemsländerna en djup insikt om att ett stort invandringstryck kommer att bestå så länge som skillnaderna i levnadsvillkor och politiska styrelseskick varierar så kraftigt även inom EU:s närområden. EU:s agerande måste ses i en helhet. Utvecklingshjälp, avtal om ökad handel, rivande av tullar, betonande av mänskliga rättigheter och fredsbevarande insatser är en del av EU:s åtagande gentemot fattiga länder och länder med bristande demokrati. I länderna söder och öster om Medelhavet är befolkningsökningen massivt snabbare än i länderna norr om Medelhavet. Det är givetvis inte möjligt att på lång sikt klara ett alltmer ökande invandringstryck på annat sätt än genom att en ökad och mer jämt fördelad ekonomisk utveckling åstadkoms. EU:s invandringsregler, liksom för övrigt Sveriges, måste ses i detta perspektiv. Asyl tillkommer den som har skyddsbehov och tillfälligt uppehåll den som flyr undan tillfälliga katastrofer, krig och liknande. Fru talman! Detta är precis i enlighet med vad vi beslutade här för svensk del hösten 1996 när vi behandlade det stora migrationspolitiska betänkandet. Förutsättningar för den fria rörligheten är, som jag nämnde tidigare, att medlemsländerna har avtalat om att tillräcklig kontroll sker av den som vill resa in i EU, att asylprocessen är rättssäker för dem som söker asyl och att tillräckliga legala förutsättningar kan utarbetas för att komma till rätta med människosmuggling och annan gränsöverskridande brottslighet. Amsterdamfördraget är ett steg framåt härvidlag och ger tydliga möjligheter och förpliktelser till ökad och nödvändig samverkan. Det svartmålas nu om att EU inrättar en fästning Europa. Detta är ren skrämselpropaganda och helt felaktigt. Varje land kommer även i fortsättningen att kunna föra en egen invandringspolitik. Det EU vill införa är minimiregler. Nej-partierna kan inte anklaga Amsterdamfördraget eller Schengensamarbetet för att vara mer restriktiva ur flyktingpolitisk synpunkt. Genom det här samarbetet har vi bara lagt fast minimiregler. Nationella regler kan läggas ovanpå. Om nej-partierna kan finna majoritet här i kammaren för en ökad och mer s.k. generös invandringspolitik finns det ingenting som hindrar detta. Det är bara att sätta i gång och bilda opinion och skaffa sig majoritet för det. Där vi inte har nått så långt - det kanske förhandlades litet grand i Amsterdamförhandlingarnas slutända om detta - är hur vi skall kunna reglera bättre bosättning och arbete för tredjelandsmedborgare på lägre sikt. Tredjelandsmedborgare som har ett legalt uppehållstillstånd och har varit här en längre tid skall kunna få en chans att resa, bosätta sig och arbeta på samma sätt som övriga unionsmedborgare. Där finns det fortfarande en bit att gå. Jag yrkar bifall till förslaget här och bifall till de yrkanden som Göran Lennmarker tidigare gjorde.

Fru talman! Det råder en massiv EU-trötthet i vårt land. Dagens debatt om Amsterdamfördraget möter ett förstrött intresse. Visserligen är en klar majoritet av folkopinionen EU-negativ, men trots detta lyckas inte nej-sidan väcka någon större opinion med att utmåla Amsterdam som det slutliga gigantiska steget mot att ersätta nationalstaten med en allsmäktig, överstatlig Brysselbyråkrati. Inte heller ja-sidan kan på något sätt återuppliva entusiasmen från folkomröstningen hösten 1994. "Bingo för Sverige" möts av en gäspning, om det över huvud taget noteras. Vad är det för fel på svenska folket, som efter ett ja i folkomröstningen, nu med klar majoritet avvisar EU-tanken och i än högre grad tanken på ett svenskt EMU-medlemskap? Svaret är naturligtvis att det inte är något fel på svenska folket. Det är en fullt förståelig reaktion på hur de politiska ledarna och främst regeringen skött vårt svenska EU-medlemskap. Inför folkomröstningen hukade särskilt Socialdemokraterna. I en gigantisk valspurt lyckades de - det är helt sant - vända opinionen till ett knappt ja, främst genom att utnyttja den auktoritet som den återinträdda socialdemokratiska statsministern då åtnjöt. Det var inte fredens Europa, det var inte samarbetets Europa och det var inte visionernas Europa som vann det svenska folkets stöd. Det var Ingvar Carlssons auktoritet och den socialdemokratiska rörelsens vädjanden till människors plånböcker. Det var krämarnas Europa. När medlemskapet var ett faktum, upphörde debatten om vad vi skulle göra med vårt EU medlemskap. Skyll inte EU-skepsisen på folket utan på det politiska ledarskapet eller snarare bristen på sådant. Fru talman! "Handlar det mot bakgrund av de förestående utmaningarna i form av utvidgning och globalisering inte snarare om fördragskosmetik? Kärnfrågorna i Europas förmåga att möta framtiden - reform av jordbruks och strukturpolitiken, finansramarna, institutionerna, konsekvenserna av den ekonomiska och monetära unionen - stod antingen inte på dagordningen för Amsterdam eller blev ajournerade till nästa regeringskonferens. Vad som återstod är ett sammelsurium av nyregleringar och detaljförbättringar som sammantaget inte betyder något substantiellt steg framåt." Orden är Werner Weidenfelds, utgivare av den mest ansedda tyska utrikespolitiska tidskriften Internationale Politik och en av de främsta tyska Europaförespråkarna. 1997 i Amsterdam blev nödvändig då en rad viktiga förändringar av EU inte kunde uppnås vid Maastrichtkonferensen 1992. Det var förändringar som då ansågs nödvändiga för att klara den förestående utvidgningen med Österrike, Finland och Sverige. Amsterdamkonferensen hade i uppgift att föreslå förändringar som i än högre grad ansågs nödvändiga för att möjliggöra en omfattande utvidgning till de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa. Som Werner Weidenfeld så träffande skriver blev Amsterdam ett fortsatt på stället marsch - om det nu är det som är innebörden av "bingo för Sverige"? Fru talman! Det gamla, fria och demokratiska Europa har haft betydande svårigheter att möta det nya Europa som framträdde efter murens fall. Litet tillspetsat kan man hävda att de många nya demokratiska staterna med öppnare gränser och en stark önskan att snabbt integreras i det fria, demokratiska Europa av många av de gamla demokratierna främst uppfattas som problem och belastningar. Visst kan man se EU-staternas, särskilt deras regeringarnas, ovilja och oförmåga att genomföra en förnyelse av jordbruks och strukturpolitiken och av EU-institutionernas roll och utformning som ett sätt att bevara nationellt förmånliga villkor i förhållande till övriga medlemsstater. Men än allvarligare, och minst lika sannolikt, är att oförmågan till förändring bottnar just i en betydande ovilja att genomföra en snabbare och mer omfattande utvidgning till de nya demokratierna. Enligt många skulle detta ske till priset av mindre gynnsamma villkor för de gamla medlemmarna. Amsterdamfördragets stillastående inte bara försvårar och försenar utvidgningsprocessen - det var i stor utsträckning motivet bakom. På en lång rad vitala områden i byggandet av det nya Europa - med Bosnienkriget som mest dramatiskt exempel - där just EU:s och även Natos utvidgningsprocesser är de kanske mest avgörande för framtiden, saknas politiskt ledarskap i Europa. Amsterdamfördraget är avsett att maskera denna avsaknad av politiskt ledarskap och solidaritet med det nya Europa. Den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken skulle kunna ge EU en roll för freden i Europa, på samma sätt som EU varit ett fredsprojekt mellan EU:s medlemsstater. Den skulle kunna vara ett uttryck för EU:s solidaritet med dem som står utanför. Men, som den välrenommerade kännaren av GUSP vid International Institute for Strategic Studies i London Philip Gordon visar i en nyligen publicerad artikel, därav har blivit intet. När solidariteten, särskilt med dem som står utanför, ställs mot snäva nationella egenintressen får solidariteten alltid vika, särskilt om det rör sig om de stora EU-staternas egenintressen. Som Philip Gordon skriver: När inte ens krigen i Jugoslavien kunde bana väg för en gemensam utrikes och säkerhetspolitik inom EU - vad skall då kunna göra det? Fru talman! Det var givetvis både viktigt och välkommet att Danmark och Sverige kunde bidra till att Lettland och Litauen gavs ett på papperet bättre utgångsläge än vad kommissionen var beredd till. Men det finns, mot bakgrund av de verkliga intresseförhållandena inom EU, inte anledning att överdriva den slutliga betydelsen av denna kompromiss. I princip återstår allt för att göra stödet för Lettland och Litauen till en succé. Här skulle Finlands aktiva stöd vara en vital tillgång. Ointresset och oviljan att alltför snart öppna EU mot de nya demokratierna är stort. De avgörande frågor som nu skjutits till ytterligare en regeringskonferens kommer för många inom EU av rent nationellt egenintresse att stå i vägen för den nödvändiga politiska beredskapen för en omfattande utvidgning. Det är skäl nog att vara mycket försiktig i förväntningarna på de resultat vid nästa regeringskonferens, som varken Maastricht eller Amsterdam kunde frambringa. Fru talman! Under 50 år av kallt krig i Europa stod järnridån som symbolen för ofrihet. Med murens fall öppnades Europas gränser, och människor kunde åter röra sig fritt. Samtidigt har oviljan att forma en öppen och generös flykting och invandrarpolitik blivit alltmer utbredd i Europa, inte minst - inte på grund av Schengenavtalet - men inom ramen för hur EU:s regeringar utformar det s.k. Schengensamarbetet. Fästning Europa är ingen obehaglig framtidsvision utan under snabbt förverkligande med Schengenländerna som arkitekter. Det hittillsvarande samarbetet inom EU:s tredje pelare har varit mellanstatligt. Det innebar att EU:s parlament och domstol saknat insyn. Det har varit en betydande brist. I Amsterdam fördes dessa frågor in under EU-samarbetet liksom även Schengensamarbetet. Därmed får man i dessa frågor en bättre insyn och mer kontroll. Det är i sig ett framsteg, men kan inte dölja att Schengensamarbetet framför allt används för att hålla flyktingar borta. Det är därför inte någon tillfällighet att det var just - och egentligen enbart - Schengenfrågorna som fördes framåt i Amsterdam. På nästan bara detta område - att hålla oönskade människor utanför - är enigheten mellan EU-staternas regeringar betydande. Det cirka tusentalet kurdiska flyktingar som anlände till Italien under juldagarna fick EU:s regeringar att sätta julmaten i halsen. De samlades till krisöverläggningar och hårda tag mot den turkiska regeringen. Det Turkiet som man förolämpade vid toppmötet i Luxemburg skulle nu ta sitt ansvar och förskona det rika Europa från ytterligare flyktingar från fattigare och mer förtryckta områden i Europas grannskap. Helt i linje med svensk politik, kommenterade vår utrikesminister detta. Genèvekonventionen är grunden för asylpolitiken. Protokollet om asyl för medborgare i EU:s medlemsstater är därför principiellt djupt otillfredsställande. Det kan förstås hävdas att eftersom EU:s medlemsstater är demokratier skall inte frågan någonsin behöva aktualiseras. Men i så fall är protokollet onödigt. Sverige borde ha anslutit sig till den ensidiga förklaring som avgavs av Belgien. Solidariteten med andra EU-länder får i detta fall inte vara större än vårt ansvar för de internationella åtagandena för att värna asylrätten. För många Europavänner innebar Sveriges medlemskap i EU att vi skulle få möjlighet att påverka EU mot större öppenhet, minskat demokratiunderskott och ökad solidaritet. Amsterdamfördraget var ett närmast fullständigt misslyckande i arbetet att reformera EU och skapa förutsättningar för att snabbt integrera de många nya demokratierna. Alla viktiga frågor sköts framåt. Det demokratiska underskottet inom EU är en verklighet. Visst är det demokratiskt valda regeringar som fattar besluten. Men Europaparlamentet har i dag en i allt väsentligt dekorativ funktion. Amsterdamfördraget bara putsar i kanten på detta. Ett verkligt demokratiskt EU skulle ta itu med att ett enstaka land på grund av nationella egenintressen kan hindra EU från att ta gemensamma tag i viktiga gränsöverskridande frågor. Det står inte i strid med att subsidiaritetsprincipen måste få ett tydligare genomslag - tvärtom är det en förutsättning. Allt som inte måste beslutas i Bryssel skall beslutas på hemmaplan. Endast så kan det folkliga förtroendet för EU stärkas. Fru talman! Att spela med och godkänna Amsterdamfördraget innebär att förändringstrycket gentemot EU-staternas regeringar även i fortsättningen förblir mycket svagt. Genom att avslå förslaget att godkänna Amsterdamfördraget skulle vi ge en signal om att EU måste påbörja en verklig reformering så att det kan utvidgas med de nya demokratierna i Central och Östeuropa i det snaraste.
Fru talman! Är det ett tal från den siste liberalen vi hör i dag eller inte? Det har ju sagts i tidningarna att det skulle vara så. Det är i så fall intressant om det är på det sättet. Lennart Rohdin nämnde ordet flyktingar litet slarvigt. Han sade att det kommer flyktingar med båt till Italiens stränder. Är de flyktingar skall de också behandlas som flyktingar och därmed också in i en asylprocess, precis på det sätt som sker i alla andra sammanhang. Det var bara det att Italien då inte hade en asylprocess som riktigt uppfyllde de minimiregler vi nu talar om. Man gav ett slags passersedlar för att flyktingarna skulle kunna ta sig vidare in i Europa, om de nu var flyktingar. Det vet man ju inte förrän man har prövat deras fall. Det är här vi kan se nödvändigheten och också önskvärdheten av ett utökat och fördjupat samarbete på det här planet och i dessa frågor så att man slipper de händelser som utspelades på de italienska stränderna och så att man i stället kan hantera detta bättre. Därför tyckte jag personligen också att det s.k. Irakpaket som EU-länderna framförhandlade var ett steg framåt när det gäller samverkan och samarbete på detta område. Det innefattade en rad olika åtgärder som inte var turkorienterade utan även samarbete på många andra sätt med UNHCR osv. Och det tycker jag var bra. Jag menar att det är så vi skall arbeta i EU. På det sättet kan vi möta problemen effektivare.
Fru talman! Jag har förstått efter fem och ett halvt år här i riksdagen att åtminstone Gustaf von Essen varken har vilja eller förmåga att göra mig rangen stridig om vem som är den siste liberalen i den här församlingen. Det har hans agerande när det gäller flyktingpolitiken mycket tydligt visat. Om det nu är så som Gustaf von Essen sade från talarstolen, att varje land hanterar sin flykting och invandrarpolitik själv, så är det väl märkligt att alla EU-stater mitt under pågående julhelg rusade samman för att se till att Italien kunde hantera det problem som uppstod. Men det var ju inte ens det som var lösningen. Vad de gjorde, Gustaf von Essen, var att tvinga Turkiet att för Schengenstaternas räkning pröva just frågan om vem som har flyktingskäl eller ej. Jag har förstått på Gustaf von Essens engagemang i vissa flyktingfrågor att han inte alltid har samma förtroende för Turkiets förmåga att göra detta på ett sätt som står i överensstämmelse med de internationella åtaganden som vi har gjort. Men Schengensamarbetet - det som jag kallar för Fästning Europa - innebär ju ett krav på att samtliga stater som är anslutna till Schengensamarbetet skall införa visumplikt för praktiskt taget alla stater där det är dokumenterat att det produceras flyktingar. Och varför? Jo, för att hålla dem borta från att över huvud taget kunna få sin sak prövad inom något av Schengenländerna. Det är det som är tanken med visumplikten. Det är ett gemensamt åtagande som vi tar när vi går in i Schengensamarbetet. Sedan återstår det inte så hemskt mycket av den nationella självständigheten när det gäller att fatta beslut om asylfrågor. Det är ju inget stort problem om vi lyckas att hålla människor borta från att över huvud taget komma hit och söka asyl.
Fru talman! Allteftersom tiden går förstår jag mer och mer varför Lennart Rohdin är just den siste liberalen. När det gäller Italien fanns det på italiensk sida inte just de minimiregler som erfordrades. Det var det trycket som övriga länder satte på Italien för att Italien skulle skaffa sig en asylprocess värd namnet. Man försökte också förmå Turkiet att skaffa sig motsvarande asylhantering, som är värdig en rättsstat. Det har Turkiet all anledning att göra, det vet både Lennart Rohdin och jag. Vi är nog överens på den punkten. Man har geografiska begränsningar där. Skall Turkiet så småningom - vilket jag tycker är naturligt - på sikt kunna kandidera till EU måste Turkiet också göra sin hemläxa på detta område. Det är man ännu inte beredd att göra fullt ut, vilket vi på många sätt kan beklaga. Så till visumplikten. Visst får vi visumplikt. Men det har vi i Sverige också. När det gäller denna lista som Sverige måste fatta beslut om är det några söderhavsöar och ytterligare ett par smärre länder som tillförs. Det påverkar inte ett smack den situation vi har i dag. Vi har visumtvång därför att vi måste ha en reglerad invandring. Som jag tidigare sagt från denna talarstol tror jag att var och en förstår att migrationstrycket i dag är så enormt att om vi skulle avskaffa visumtvånget, skulle det bli så som det blev beträffande de bosniska flyktingarna. Den dåvarande folkpartiministern införde då visumplikt just för dem, helt enkelt därför att de blev för många.
Fru talman! Som Gustaf von Essen mycket väl vet föreskriver Schengenavtalet över huvud taget inte att resande från länder utanför EU och Schengenområdet måste ha visum. Det är EU-staterna som avgör vilken omfattning man gemensamt skall ha på detta, och EU staterna inklusive Sverige har bestämt sig för att ha visumtvång vad gäller praktiskt taget alla länder utanför Europa och alla länder som producerar flyktingar. Jag har inte kunnat notera ett enda initiativ, varken från den socialdemokratiska regeringen eller från dess moderata stödparti när det gäller flyktingpolitiken här i riksdagen, för att ta itu med det faktum att vi har visumplikt vad gäller alla flyktingproducerande stater. Detta är ett led i byggandet av den fästning Europa som också Gustaf von Essen förespråker, även om han tar avstånd från begreppet. Visst hade vidare, Gustaf von Essen, Italien brister i sin hantering, men vad åstadkom de övriga EU och Schengenstaterna? Såg de till att det blev bättre i Italien? Nej, man såg till att Turkiet skulle avgöra vilka som får komma till Europa och söka asyl. Det var samma Turkiet som EU drygt en månad tidigare, vid toppmötet i Luxemburg, förklarade inte höra hemma på första startlinjen eller inom överskådlig tid över huvud taget inte på någon startlinje när det gällde ett EU-medlemskap. Orsaken var situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet. En månad senare var alltså samma EU och Schengenländer fullt till freds med att Turkiet skulle hantera vilka som kan söka asyl i dessa länder. Detta är Fästning Europa, Gustaf von Essen.

Fru talman! När riksdagen i dag debatterar och kommer att fatta beslut om att godkänna Amsterdamfördraget betraktas det av samtliga partier och av regeringen som en mycket betydelsefull debatt och ett mycket betydelsefullt beslut. Likaså betraktas beslutet som utomordentligt viktigt av alla dem som är engagerade i EU-frågan, oavsett om man är negativ eller positiv. Från Vänsterns sida har vi framfört våra invändningar, och ytterligare personer kommer att framföra dem. Trots att man i Amsterdamfördraget tar vissa steg framåt menar vi ändå att de negativa förändringarna i Amsterdamfördraget överväger i förhållande till Maastrichtfördraget, och därför kommer vi att säga nej. Men även om våra partier betraktar den här frågan som så väsentlig är det uppenbart, precis som Lennart Rohdin och andra varit inne på, att svenska folket - bortsett från dem som är speciellt engagerade - närmast gäspar eller inte bryr sig särskilt om detta. Jag skulle vilja hårdra frågan ännu mer och hävda att kunskapen om Amsterdamfördraget hos andra än de få personer och organisationer som är engagerade är oerhört låg. Jag har gjort en mycket ovetenskaplig undersökning, nämligen i min egen bekantskapskrets - gymnasieungdomar bland mina barns kamrater och andra som jag träffar. Det är personer som har viss utbildning och visst samhällsintresse, och jag har frågat dem hur de ser på Amsterdamfördraget. Det vanligaste svaret har varit: Amsterdamfördraget, det har väl någonting med EU att göra? Jag skulle tro att kunskaperna hos en större del av den svenska befolkningen ligger på den nivån. Sanningen är den att man i regel inte vet mer än så om Jag kommer därmed in på de frågor som utrikesministern här tidigare debatterade med Isa Halvarsson. Hur skall man göra fördraget känt? Hur skall man få ut de här frågorna? Regeringen uppfattar det uppenbarligen som huvudsakligen väldigt positiva förändringar. Andra av oss ser de negativa konsekvenserna. Jag har svårt att förstå att regeringen, om man nu ändå är så orolig för att människor vet så litet och är så angelägen om att svenska folket skall lära sig mer, inte har gjort så mycket. Det är sant att man har gjort en del inom förberedelsekommittén inför allt det som skedde under regeringskonferensen. Jag vet att man har gjort ansträngningar, men när fördraget nu är färdigförhandlat och skall underställas den svenska riksdagen har inte särskilt mycket gjorts. Som jag ser det är det svårt att åstadkomma en folkinformation, om människor inte faktiskt skall vara med om att fatta beslut. Om det är så, som nu faktiskt är fallet, att partierna i den svenska riksdagen ensamma skall ta beslut i frågan, kommer vi inte heller att få det oerhört starka engagemang och intresse från människor i allmänhet som uppstår om de enskilda medborgarna faktiskt har att ta ställning. Det kan vara svårt också då. Deltagandet i EU-valet var inte särskilt högt, och det oroade många av oss. Jag och Vänsterpartiet hävdar att det för att få ut informationen och få till stånd en verklig diskussion om för och nackdelar, om man nu önskar en sådan, krävs en folkomröstning. Det är först i och med en folkomröstning där var och en av oss, oavsett om man har ett politiskt uppdrag eller inte, förväntas ta ställning som man kommer att tänka: Nu måste jag verkligen ta reda på vad Amsterdamfördraget är. Är det verkligen bättre eller sämre än det vi hittills haft, och vilka slutsatser leder det till för egen del? Jag måste säga att det därför är ytterst förvånande att det från regeringen och från majoriteten av de politiska partierna här i riksdagen inte finns ett intresse för en folkomröstning. Jag tror att det är just det som skulle leda till att få till stånd en verklig diskussion om frågorna och till ett ställningstagande. Från Vänsterpartiets sida ser vi de här förändringarna som så betydelsefulla att de motiverar ett ställningstagande. Men om man från övriga partiers sida inte kommer fram till samma slutsats utan menar att det är riksdagen som skall avgöra detta, finns det faktiskt en annan möjlighet, nämligen att ta ett beslut nu och att den kommande nyvalda riksdagen i höst på nytt får pröva frågan. Man skulle då behandla frågan på samma sätt som vi gör med grundlagar. Man har betraktat och betraktar ju Amsterdamfördraget som EU:s grundlag, något så väsentligt att man har ägnat stor kraft och möda åt att få till stånd förändringar och även accepterat vissa klara försämringar. Jag är alltså konfunderad, och vi har i reservationer i utrikesutskottet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans tagit upp dessa grundläggande krav.

Fru talman! Låt mig bara säga att jag delar Eva Zetterbergs oro över kunskapsbrist och brist på engagemang i EU-frågorna. Det är dock tveksamt om en folkomröstning är det optimala sättet att komma till rätta med detta. Frågan är om det ens är Vänsterpartiets starkaste argument i sammanhanget. Jag vet inte om det efter folkomröstningen om medlemskapet har gjorts någon undersökning om vilka kunskaper som inhämtades på området. Peter Eriksson sade tidigare att det som avgjorde frågan var Ingvar Carlssons auktoritet. Ingvar Carlsson är säkert väldigt tacksam för det påståendet, men det skulle betyda att Eva Zetterbergs intentioner tydligen inte tillgodosågs. Jag tycker dessutom att man skall använda folkomröstningar när vi står inför stora förändringar, såsom i frågan om medlemskapet i EU. Om det blir aktuellt att ta steget in i EMU, skall det underställas folket antingen i form av en folkomröstning eller som en huvudfråga i ett allmänt politiskt val. Vi i utskottsmajoriteten har gjort den bedömningen att Amsterdamfördraget inte är en så stor fråga att den motiverar en folkomröstning. Det finns säkert betydligt större frågor som vi fattar beslut om här i Sveriges riksdag, Eva Zetterberg. Jag kan leka med tanken. Det nya pensionssystemet tror jag t.ex. påverkar svenska folket mycket mer, men där har jag aldrig hört några krav på en folkomröstning.
Fru talman! Frågan om folkomröstning om pensionssystemet får vi återkomma till vid annat tillfälle, Magnus Johansson. Det är jag inte beredd att diskutera nu. Det är klart att det inte finns några garantier om vi beslutar om en folkomröstning att svenska folket vill bli och blir så mycket mer insatt och upplyst när det gäller EU-frågorna och Amsterdamfördraget. Det finns naturligtvis inga sådana garantier. Men jag är övertygad om att svenska medborgare som skulle rösta, eller avsåg att rösta, vad gällde medlemskap i EU eller inte lärde sig betydligt mer, och tog in mer information och funderade över frågorna, än om de hade överlåtit den frågan enbart till riksdagen. Vi har rådgivande folkomröstningar. Jag förordar inget annat än en rådgivande folkomröstning. Jag tror att det skulle vara ett sätt att få ut Amsterdamfördraget. Vi skiljer oss åt, Magnus Johansson. Jag och Vänsterpartiet anser att det har väldigt stor betydelse och att de förändringar som riksdagen nu kommer att besluta om genom att den godkänner fördraget leder till en ökad överstatlighet. Vi har t.ex. det oerhört väsentliga område som Lennart Rohdin tidigare berörde och beskrev utförligt, nämligen asylpolitiken. Fördraget kommer som jag ser det helt klart att göra det ännu svårare för de människor som tvingas fly från länder där det råder krig eller förtryck. Naturligtvis finns det andra väsentliga frågor man kan diskutera om man skall ha folkomröstning om. EMU behöver vi inte diskutera. När det gäller EMU anser Vänsterpartiet och jag att det skall äga rum en folkomröstning. På samma sätt skulle vi kunna få ut mer information och en diskussion om de förändringar som kommer att ske och se om svenska folket vill ha de förändringarna och därmed kommer att godkänna Amsterdamfördraget.
Fru talman! Det är inte okänt att vi har olika uppfattningar. Jag respekterar i allra högsta grad att Vänsterpartiet tillmäter Amsterdamfördraget och de förändringar som finns i Amsterdamfördraget en oerhörd betydelse. Vi har i tidigare replikskiften hört om överstatligheten. Det frågas: Vad är det egentligen man kryper bakom? Det är en oerhört dramatisk beskrivning. Jo, det är att man med majoritet skall kunna fatta beslut om t.ex. offentlighet. Vi behöver nog inte argumentera mer fram och tillbaka om detta. Däremot tycker jag att frågan har varit föremål för en ganska så bred offentlig debatt. Det kunde ha varit bättre. Men jag tycker ändå att de initiativ som har tagits via EU 96-kommittén och i offentliga diskussioner varit bra. Allting kan ju bli bättre. Frågan är ifall en folkomröstning skulle leda till att det blir så hemskt mycket bättre. Med anledning av argumentet att Eva Zetterberg hade gått runt och frågat vad människor hade för uppfattning om Amsterdamfördraget har jag ibland funderat på, eftersom det har en viss likhet, att gå runt och fråga människor: Vad kan du om den svenska grundlagen? När vi gör grundlagsförändringar internt i Sverige är det väldigt sällan påkallat med några folkomröstningar. Det viktigaste argumentet för varför vi inte vill ha någon folkomröstning är att vi inte tycker att frågan är av den dignitet som t.ex. införandet av ATP-systemet, om vi skulle ha kärnkraften kvar eller inte, om vi skulle bli medlemmar av EU eller inte, eller om vi skall bli medlemmar av EMU eller inte. Det tycker jag är så ofantligt mycket större frågor. De tycker jag det är okej att vi folkomröstar om. Detta är ändå ganska små förändringar, om man ser till realiteten.
Fru talman! Det är alldeles sant, Magnus Johansson, och det sade jag också i mitt anförande, att det gick ut en hel del information och fanns möjligheter till seminarier, konferenser och en rätt omfattande offentlig debatt innan regeringskonferensen och under det att den pågick. Vi hade också möjlighet från riksdagens sida att påverka genom att lämna synpunkter. Skillnaden är att det nu finns ett färdigt fördrag. Det är det jag menar att man borde föra ut. Vad har det lett till? Det som mest har gjorts från regeringens sida är att peka på de punkter där Sverige har haft vissa framgångar. De är ovedersägliga. Men jag och Vänsterpartiet hävdar att på de punkter där vi var kritiska har våra farhågor besannats. Jag menar att de frågorna borde underställas svenska folket i en folkomröstning. Det finns säkert stora kunskapsluckor vad gäller grundlagen hos svenska folket. Det finns också kunskapsluckor hos oss ledamöter. Olika opinionsundersökningar och artiklar i tidningar har visat på kunskapsluckor i stora väsentliga frågor. Just därför är det viktigt att föra ut frågor och låta människor få information och möjlighet att diskutera. När det kommer till kritan, som Magnus Johansson och jag vet, är frågan: Får jag vara med och bestämma, och väger min röst någonting? Det är kanske först då man tar till sig informationen ordentligt. Om det är andra som fattar besluten är i regel engagemanget hos Magnus Johansson, mig och svenska folket betydligt lägre än när man själv skall ta ställning.

Fru talman, alla ni på läktaren och alla andra som lyssnar! Jag har lyssnat på den här debatten ända sedan morgonen. Jag vet inte om jag skall vara förbannad, förtvivlad eller om jag tycker att det är tragikomiskt. Jag tycker att det är en ynkedom av de partier som vägrar svenska folket en folkomröstning. Att jag tycker det beror på vad som stod på den valsedel som vi gick till val på förra gången det var folkomröstning. Där stod det: Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater? Nu är avtalet förändrat. Då bör naturligtvis vi som bor i Sverige få samma rätt som t.ex. danskarna. Varför får vi inte den rätten? Jo, därför att de gamla partierna vet att svenska folket och alla vi som bor i Sverige har en annan uppfattning än de själva. Det är huvudorsaken. Jag har lyssnat på en hel del. Jag har lyssnat på Lena Hjelm-Wallén, som har sagt att statsskicket inte eroderas och demokratin inte försämras. Bara man får ut korrekt information skall människor förstå sitt eget bästa. Den korrekta informationen finns i vardagen, Lena Hjelm-Wallén. Den finns när det gäller visumplikt. Den finns när vi inte själva ens kan bestämma om vi skall ha kvar monstertjuren av rasen belgisk blå. Den finns i vardagen när vi inte själva får bestämma om vi skall ha Systembolaget eller inte. Den finns när vi inte ens får bestämma vilka kemikalier vi skall ha. Den finns när vi inte ens får bestämma hur höga tullar vi skall ha gentemot omvärlden, eller rättare sagt hur låga tullar. Många människor känner att vi är tvingade till en massa beslut som vi för några år sedan inte ville ha, och som inte ens Socialdemokraterna ville ha. Det gällde t.ex. en centralbank som är frikopplad från det politiska systemet. Det var socialdemokrater då mycket ivriga motståndare till. Men när det blev en del av EU-konceptet var de väldigt positiva. Är det någon i Sverige som vill ha dagens jordbrukspolitik? Det är det väl ingen som vill ha! Förstår då inte Lena Hjelm-Wallén att människor är förbannade och negativa? I den senaste opinionsmätningen skulle 61 % rösta nej till ett svenskt medlemskap i dag. Här inne i denna kammare är 90 % för ett medlemskap. Det är en viss skillnad. Jag förstår också att människor blir upprörda när de tittar på det nya skattefrälse som växer fram. Är man anställd i EU-kommissionen behöver man inte betala nationella skatter. Vad är det för system? Jag förstår att människor blir upprörda när vi sparar i barnbidrag, a-kassa och sjukförsäkring, och kommunerna skall spara den ena miljarden efter den andra i skola, vård och omsorg samtidigt som vi från den offentliga sektorn pytsar ut 20 000 miljoner till medlemsavgift till EU. Det är 8 000 kr per tvåbarnsfamilj. Det är klart att människor är negativa. Det finns skäl att vara negativ. Göran Lennmarker inledde med att säga att vi är det fjärde fattigaste landet i Europa, eller om han sade EU. Jag hoppas att han sade EU. Det är klart att det upprör människor väldigt mycket att vi ändå skall betala mest per person i medlemsavgift. Det kanske är sådant som upprör. Helena Nilsson, Centerpartiet, inledde med ett intressant påstående. Jag hoppas att någon centerpartist senare kan försvara henne. Helena Nilsson sade att det har varit en stor förmån att följa arbetet. Hon har jobbat från början med EU-konceptet och har sett hur det växt fram. Det skulle visa på förankring. Hos vem? En majoritet vill ju rösta nej. Helena Nilsson, och Centerpartiet, sade också inledningsvis: Samtalet med medborgarna har vi lyckats med. Jaha, då har man lyckats med samtalet med medborgarna - och över 60 % är negativa! Isa Halvarsson, Folkpartiet - för övrigt var det upplyftande att höra nästa folkpartist, Lennart Rohdin - försökte säga att målsättningen beträffande Amsterdamfördraget var att effektivisera och knyta besluten närmare medborgarna. Inte med en min låtsades Isa Halvarsson om att det finns en viss motsägelse i detta. Men effektivisering innebär ju mer överstatlighet och mindre inflytande för vanliga människor - mindre möjligheter att påverka via de nationella parlamenten. Effektivitet är i sådana här termer, i denna värld och i detta språkbruk detsamma som i Sovjetunionen: mera makt till byråkraterna, för då blir det effektivt, och mera makt till en frikopplad domstol. Ser ni inte likheten i systemuppbyggnaden? Även om vi frivilligt och med en stor majoritet i Sveriges riksdag går in i ett system där makt flyttas från folkvalda till EG-domstolen och kommissionen och där vi inte själva, om vi nu ens vill det, kan förändra systemen, så kommer vi inte åt dem. Makten finns nämligen alltid någon annanstans. Den flyter alltid omkring. Därmed hotas också delaktigheten i samhället, för människor känner inte att man kan påverka. Detta tror jag är det stora problemet. Göran Persson sade - jag tror att det var på Socialdemokraternas partikongress i september 1997 - att överstatlighet i EU måste reduceras till det som oundgängligen kräver överstatlighet. I varje fall enligt min ordbok betyder "reduceras" minska. Men inte med en enda mening minskar man något av överstatligheten i och med Amsterdamfördraget. I stället försöker Socialdemokraterna och regeringen så att säga ge sken av någonting som inte är. Det här är inte jättestora förändringar. Det kunde på många sätt ha varit mycket värre; det håller jag med om. Ja, det kunde ha varit mycket mycket värre, och risken finns att det så småningom blir så. Detta är de små stegens tyranni mot alltmer överstatlighet och alltmer makt till någon annan. Men finns makten hos någon annan, då finns den ju inte hos oss. Detta är de små stegens tyranni mot, eller till, Europas förenta stater. I morse hörde jag Lena Hjelm-Wallén i TV säga att detta bl.a. för miljöns skull är så bra. Men då skulle naturligtvis miljörörelsen stå upp som en man i hela Europa och säga: Hurra! Amsterdamfördraget är en fantastisk lösning på de problem vi har. Jag har dock inte hört någon enda liten liten miljörörelse någonstans i något enda land hurra. Tvärtom är man väldigt besviken. Ordet miljögaranti dyker nu upp ännu en gång. Jag kommer ihåg hur det var inför folkomröstningen om medlemskapet i EU. Då hette det från en del: Vi har en miljögaranti i EU - något som man låtsades skulle innebära att vi har rätt att gå före och ställa hårdare miljökrav på olika produkter osv. Det var inte sanningen! Nu får vi återigen som ett riktigt tungt argument från ja-sidan höra att miljögarantin har förbättrats. Det har den inte gjort. Den har försämrats! Man får inte förhindra eller stoppa en kemikalie t.ex. om det hindrar den inre marknadens funktion. Det gör, tyvärr, det mesta av det som man försöker komma åt med hjälp av miljöskäl. Man skall vetenskapligt belägga detta för att kunna stoppa det här. Vem avgör det? Ja, inte är det vi själva. Problemet skall dessutom vara specifikt för medlemsstaterna för att det skall gå att stoppa t.ex. kreosot i vårt land. Då måste vi kunna bevisa att kreosot är farligare för svenskar än för danskar. Jag kan tänka mig att det inte är helt lätt. Vidare skall miljöproblemen ha uppkommit efter det att EU-reglerna införts men det är kanske så att man så småningom upptäcker detta. Nej, jag tycker att regeringen slarvar - kanske av okunskap när det gäller miljöfrågorna. Tyvärr är det så att Amsterdamfördraget försämrar, inte förbättrar, miljögarantin. Jag tror att EU-konceptet, EU-idén, i sig förstärks i och med Amsterdamfördraget. Det är därför som vi säger nej till det. Man tar ytterligare steg mot Europas förenta stater, ytterligare steg mot överstatlighet. De kunde ha varit större - den risken fanns - men de är tillräckligt stora för att vi skall säga nej till det här. EU-konceptet i sig bygger nämligen på det sämsta från högern och det sämsta från vänstern. Det sämsta från högern är en sorts allmän frihet för kapital, och det sämsta från vänstern är en gigantisk centralbyråkrati. Detta har man lyckats göra ett fantastiskt koncept av. Det är inte bra för människor. Om något land skulle lämna EU - Danmark, som ju skall ha folkomröstning, eller Sverige - tror jag att det skulle vara en spark i ändan på dem som vill bygga upp den här centralbyråkratin och den här nya superstaten. Man kanske skulle börja tänka i andra banor, lägga upp samarbetet på ett annat sätt. Om det handlade om ett stort miljöprojekt, ett stort fredsprojekt, ett stort socialt projekt och ett stort demokratiskt projekt, vore det självklart väldigt intressant. Men då hade också miljörörelsen, fredsrörelsen och solidaritetsrörelsen världen över varit oerhört lyckliga över detta. Men de är inte lyckliga, inte ens Amnesty. Vi i Miljöpartiet menar att den riksdag som i dag sitter icke har mandat att ta vidare steg mot överstatlighet. Danmark skall alltså ha folkomröstning om detta. Irland och Portugal skall också ha folkomröstning. Varför inte vi? Jag förstår inte varför ni inte släppt till det eller varför ni - precis som Eva Zetterberg sade - inte släppt till att vi tar ett beslut nu och ett beslut efter valet, dvs. hanterar frågan som en riktig grundlagsfråga. Då skulle människor ha fått möjlighet att ta ställning i valet. Den möjlighet man nu har i valet är att se till att det finns 25 % EU kritiker i denna riksdag efter valet så att vi åtminstone kan stoppa vidare dumheter och vidare steg mot överstatlighet. Ni i regeringen och ni moderater, folkpartister och kristdemokrater skall vara fullständigt övertygade om att vi skall se till att det här blir en valfråga. Vi är fullständigt övertygade om att vi kommer att lyckas med det. Slutligen vill jag slå fast följande: I går kväll hörde jag i Aktuellt ett väldigt bra inlägg av Kurt Ove Johansson. Jag tror att det behövs fler rakryggade människor i flera partier som när man känner att någonting är fel, när man känner att detta är fel, också trycker på nej-knappen och försöker värna demokratin.

Fru talman! Birger Schlaug säger att han önskar att det blir ett nej till Amsterdamfördraget; detta med syftet att det skulle bli en spark i ändan på EU. Det är kanske så Miljöpartiet vill bedriva politik. EU mycket konstruktivt och tillgodosåg danskarnas önskemål för att kunna fortsätta arbetet inom EU. Det är kanske en annan syn än detta med att bara ge varandra en spark i ändan. Mitt syfte med min replik är att till Birger Schlaug ställa följande tre konkreta frågor som har direkt anknytning till Amsterdamfördraget, som vi i dag här diskuterar: Vill Miljöpartiet att Sverige skall delta i freds och katastrofinsatser i och kring Europa? På vilka områden vill Miljöpartiet ha veto där det inte finns i dag? På vilket sätt blir miljögarantin sämre än i dag med det nya fördraget?
Fru talman! Först vill jag säga att Holger Gustafsson kommer att få svar på flera av de frågor han ställde av enskilda miljöpartister som går upp i just de ämnena. Om Holger Gustafsson sitter kvar en eller två timmar kommer han att få noggranna svar på en eller två av frågorna, t.ex. om freds och katastrofinsatser. När det gäller miljögarantin blir den sämre, av flera skäl. För det första betonas det hårt att man icke får gå före och ställa hårdare krav om det minskar den fria rörligheten av varor. För det andra skall man bevisa vetenskapligt att ett ämne är farligt, dvs. liken på bordet. Det är en oerhört hård skrivning. Just den skrivningen har t.ex. Björn Gillberg varnat för under alla år. Man måste kunna tillämpa försiktighetsprincipen. Den innebär att man kan ta bort en kemikalie innan man har alla vetenskapliga bevis. Jag trodde att vi i Sverige hade enats om att försiktighetsprincipen skall gälla. För det tredje måste man enligt den nya miljögarantin slå fast att det är specifikt farligt för människor i det enskilda landet. Om vi inte tål att se monstertjuren i Sverige eller mår dåligt - sämre än danskar - av en kemikalie, t.ex. kreosot, skulle vi eventuellt kunna få till ett förbud. Detta är en urholkning. Det är definitivt ingen miljögaranti. En miljögaranti innebär att varje land skall ha rätten att gå före och ställa hårdare miljökrav. Det är t.o.m. så att den amerikanska konstitutionen är bättre än EU på det här. Om Kalifornien hade legat i EU i dag hade vi inte ens haft katalytisk avgasrening, därför att de hade inte fått gå före och ställa kravet.
Fru talman! Jag tycker att det är rimligt att man har ganska långtgående krav innan man bestämmer sig för att en vara eller ett ämne inte får fungera. Det har vi här i Sverige också. Visserligen skall vi använda försiktighetsprincipen, men det finns ofta många parter, av vilka en del drabbas av ett förbud. Att då ha långtgående krav på preciseringar tycker jag rimligtvis inte bör bli någon nackdel. Jag beklagar att jag skall behöva vänta i två tre timmar för att få svar på givna frågor. Det hade väl varit betydligt mer intressant för kammaren om vi hade fått svar på de frågorna nu, i stället för att vi skall vänta två tre timmar och få åhöra de återkommande, allmänna beskrivningarna av alla negationer som finns inom EU.
Fru talman! Den här debatten är uppdelad på en rad olika ämnen, och då tycker jag att det är rimligt, även om jag är språkrör, att jag inte skall stå här och säga det som andra riksdagsledamöter från vårt parti kommer att säga om en stund. Varför skulle jag göra det? Dessutom vet Holger Gustafsson vilka svaren är. I fråga om miljögarantin sade Holger Gustafsson att det är många parter som drabbas om man avvecklar en kemikalie. Men det är också många människor som drabbas om man inte gör det. Hormoslyr är ett exempel och kreosot ett annat. Mängder med kemikalier som vi, av olika skäl, har stoppat och förhindrat kommer vi att få släppa in igen i framtiden. Är det detsamma som försiktighetsprincipen? Det vore bra om jag fick ett svar. Holger Gustafsson kan nicka ja eller nej, då han kanske inte har fler repliker.
Fru talman! Jag begärde replik under den sorglustiga inledningen, som betecknar ett opinionsdesperat språkrör i ett parti som mer och mer försvinner ut ur den allmänna debatten. Att gå upp i talarstolen i en debatt som handlar om Amsterdamfördraget och vräka ur sig alla de osakligheter och otidigheter som Birger Schlaug gjorde förtjänar ytterligare reflexion om hur man hanterar ett demokratiskt styrelseskick. Om vi behandlar Amsterdamfördraget är det rimligt att vi också diskuterar detta, och inte har någon allmän EU-diskussion utifrån olika ståndpunkter. Jag vill bara ställa en liten och enkel fråga till Birger Schlaug. De förbättringar som finns i Amsterdamfördraget på miljöområdet handlar inte bara om miljögarantin. Den kanske viktigaste delen i det här är ju att man för in en hållbar utveckling som ett övergripande mål för EU. Men det vill inte Birger Schlaug göra. Hur går det ihop med allt det sköna pratet om miljö? Fru talman! Jag tycker att det verkar som om Miljöpartiet har förvandlats från ett miljöparti till ett konsekvent nej-parti, och dess störste härförare i det är dess språkrör Birger Schlaug.
Fru talman! Nej, vi har ingenting emot en hållbar utveckling, varken en ekologiskt, socialt eller demokratiskt hållbar utveckling. Problemet är när sådana här ord och fraser används, om man skulle mena allvar med talet om hållbar utveckling. Tror Magnus Johansson att man då hade motsatt sig Danmarks krav på att varje land måste ha rätten att gå före och ställa hårdare miljökrav? Tror Magnus Johansson att man, om man menade allvar med hållbar utveckling, hade motsatt sig detta i Amsterdamförhandlingarna? Om min inledning var sorglustig, tyckte jag att Magnus Johanssons tidigare inlägg var tragikomiskt. Men det var ni som först tog upp - t.o.m. Lena Hjelm Wallén tog upp det - och under lång tid diskuterade varför svenska folket var så negativt till EU. Då hävdade Lena Hjelm-Wallén att bara man får korrekt information förstår man bättre. Det var det jag svarade på. Det var inte jag som tog upp det, utan det var Lena Hjelm-Wallén och andra. Jag ansåg att jag hade något att tillföra i den debatten.
Fru talman! Korrekt information är väldigt viktig i en demokratisk debatt, och då är det inte korrekt att påstå från riksdagens talarstol att vi inte får besluta om vi får ha Systembolaget kvar eller inte. Det har väl visat sig att det har hållit i den prövning som har gjorts. Birger Schlaug säger att det är ord och fraser som man skriver in som en övergripande målsättning. EU:s stats och regeringschefer enas om att en övergripande målsättning för EU-samarbete skall vara att man skall ha en miljömässigt hållbar utveckling. Det är inte ord och fraser, utan det är en politisk viljeinriktning. Jag tycker att det är värt ganska mycket mer. Snacka om ord och fraser, när det far argument genom kammaren där man diskuterar överstatlighet i ett generellt perspektiv som om det vore pest och pina på jorden. Vi har tidigare haft en lång diskussion om vad som finns bakom fasaden och det hemska ordet överstatlighet. Det kanske finns sådant som gör EU:s samarbete öppnare och bättre, och då tycker jag att man skall vara försiktig när man uttrycker sig i termer som ord och fraser. Men jag förstår, som sagt var, om Birger Schlaug törstar efter litet plats i debatten; det har varit ganska tyst från Miljöpartiet, inte minst på miljöområdet. Det finns enskilda miljöpartiledamöter som håller miljöfanan högt, men dit har jag för länge sedan slutat att räkna Birger Schlaug.
Fru talman! Magnus Johansson får tycka precis vad han vill - det gör inte mig så mycket. Ett väldigt stort problem, kanske det största problemet, när det gäller miljön inom EU är just den inre marknadens principer, som leder till en oändlig mängd transporter. Transporter kan vara viktiga ur alla möjliga aspekter, men den som inte har tagit del av utvecklingen när det gäller transporter och de följder som de ökade transporterna leder till skall vara väldigt försiktig med att över huvud taget ta orden hållbar utveckling i sin mun. Själva den struktur och det system som EU bygger på leder till och genererar i sig en mängd miljöförstöring. Det är ett av skälen till att Miljöpartiet har varit mycket kategoriskt i fråga om att säga nej till ett svenskt medlemskap och kommer att fortsätta att göra det. Sedan tror jag att den politiska debatten skulle må bättre av om t.ex. någon socialdemokrat kunde förklara varför man för några få år sedan var sådan fruktansvärd motståndare till att frikoppla centralbanken från det politiska systemet. Det är en förenkling, men ni vet vad jag menar. Nu är man så väldigt positiv. Beror det på en ideologisk insikt eller beror det möjligtvis på att ni är tvingade att tycka så därför att EU konceptet kräver det?

Fru talman! Det finns som jag ser det två huvudskäl till att vi socialdemokrater skall säga ett klart ja till Amsterdamfördraget. Det ena är de otvetydiga framgångar som det nya fördraget innebär på områden som mänskliga rättigheter, jämställdhet, konsumentskydd, sysselsättning och rättigheter för löntagarna. De här framgångarna är viktiga. De gör det nya fördraget till ett redskap för att bygga vidare på det Europakommissionen kallar den europeiska modellen, ett samhälle där fri företagsamhet kombineras med solidariska välfärdssystem och rättigheter för löntagarna och där en social marknadsekonomi fördelar tillväxten så att den kommer alla medborgare till godo. Fru talman! Moderaterna ger ofta uttryck för en annan EU-vision. Moderata ungdomsförbundets ordförande Thomas Idegard sammanfattade den ganska väl när han nyligen påstod att EU:s grundidé är fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Han vill begränsa EU till enbart en inre marknad. Men den bilden av EU stämmer inte. Med Amsterdamfördraget tas ytterligare steg bort från den nyliberala drömmen om EU som ett medel att ersätta politiskt inflytande med fria marknadskrafter. EU:s fördragsfästa mål blir nu en politisk union som skall främja hög sysselsättning, en god miljö, jämställdhet och sociala framsteg. Mot den bakgrunden, fru talman, har jag svårt att förstå dem som säger sig stå till vänster i politiken och ändå säger nej till Amsterdamfördraget. Jag har mycket stor respekt för deras politiska ståndpunkter, men vad innebär det om Amsterdamfördraget faller? Det innebär inte att EU blir utan ett fördrag. Följden blir faktiskt att det gamla fördraget gäller. Maastrichtfördraget fortsätter att vara styrande för EU:s verksamhet i så fall. Hur ser den analys ut som leder till slutsatsen att kampen för ett rättvisare och grönare Europa gynnas bättre av Maastrichtfördraget än av Amsterdamfördraget? Den analysen har de som säger nej hittills inte, såvitt jag vet, kunnat prestera. Jag tror inte heller att vi under dagens debatt i kammaren får någon förklaring. Även jag ser naturligtvis brister i Amsterdamfördraget. På vissa områden skulle jag ha önskat att man gått längre. Men omröstningen står faktiskt inte mellan Amsterdamfördraget och ett idealfördrag. Omröstningen står mellan det gamla Maastrichtfördraget och det nya Amsterdamfördraget. För mig som socialdemokrat är det här valet ganska lätt. Jag tycker faktiskt att det nya blir bättre än det gamla, även om det inte alltid är så. Fru talman! Det andra huvudskälet till att säga ja till det här fördraget är faktiskt EU:s östutvidgning. Samtliga partier i den här kammaren har haft en positiv attityd till de öst och centraleuropeiska ländernas strävan efter ett EU-medlemskap. Det är naturligt. En sådan process gynnar viktiga nationella intressen också för vårt land. Freden och demokratin blir fastare förankrade i vårt närområde. Handel och välfärd främjas. Att samtidigt bejaka östutvidgningen och säga nej till Amsterdamfördraget är att försöka sitta på två stolar samtidigt. Då blir stödet för de öst och centraleuropeiska ländernas strävanden bara en läpparnas bekännelse. Alla med elementära insikter i europeisk politik vet att överenskommelsen om EU-fördraget förra sommaren var ett nödvändigt villkor för att få i gång den här förhandlingsprocessen. Alla vet att inget så effektivt skulle sätta stopp för förhandlingarna som ett misslyckande att ratificera det fördrag som vi i dag tar ställning till. Dessutom står det allt klarare att Amsterdamfördraget visserligen räckte för att starta utvidgningsprocessen, men det räcker inte för att föra den i hamn. Utan ytterligare institutionella förändringar förblir dörren till EU-medlemskap stängd för dessa ansökarländer. Sverige bör därför vara ett av de länder som driver på för att få till stånd diskussioner om sådana förändringar, dels för att förhandlingsprocessen inte skall bromsas, dels för att sådana förändringar också ligger i vårt intresse. Inom den europeiska högern hoppas många att östutvidgningen skall leda till att EU handlingsförlamas. Därigenom skulle deras önskan om EU som enbart ett frihandelsområde förverkligas bakvägen. Vi socialdemokrater har allt intresse av att utvecklingen blir den motsatta, att EU även efter utvidgningen förmår agera som en verklig politisk union, som sätter ramar för marknadskrafternas inflytande. Men för att nå dit krävs det förändringar i EU:s institutioner och i dess beslutsformer. Vi bör därför, tycker jag, visa en öppen attityd i diskussionerna kring sådana frågor som majoritetsbeslut på fler områden. Jag tillhör de socialdemokrater som tror på ett vidgat inflytande på vissa områden för Europaparlamentet. Jag tror på ett fördjupat samarbete på områden som skattepolitik, arbetsrätt och, faktiskt, finanspolitik. Men jag är klart medveten om att tiden inte är mogen för detta ännu. Men jag är lika övertygad om att tidpunkten kommer om några år. Fru talman! Helena Nilsson inledde sitt anförande med att tala om den förmån som hon som parlamentariker upplevde att det var att få vara med och utforma Europapolitiken. Jag kan dela hennes inställning. Med över 25 års erfarenhet av aktivt politiskt arbete, med arbete i nordiskt sammanhang och med arbete i europeiskt sammanhang, ser jag en enorm utveckling på gång. Jag var som ung SSU:are på 70-talet med inom ramen för det nordiska samarbetet och diskuterade vidgade möjligheter på flera områden. En av de mest spännande debatterna vid det tillfället var debatten om att försöka få i gång ett NORDEK, en ekonomisk-monetär union för de nordiska länderna, som vi nu märker i Europa 25 år senare. Jag har sett samarbetet i Europaparlamentet under de år jag verkade där nere, hur människor faktiskt kan och vill uträtta saker utan att för den sakens skull driva en klar federalistisk linje. Jag tycker att det är den utvecklingen som gagnar vårt politiska arbete i det här parlamentet och i andra parlament. Fru talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande, en tillstyrkan till Amsterdamfördraget.

Fru talman! Jag har bara en kort fråga till Reynoldh Furustrand om sysselsättning och alltihop. Det var väldigt bra att man skulle försöka samordna och så småningom få det litet överstatligt, tycker han. I en resolution om sysselsättning som antogs av statscheferna i EU-länderna i samband med att man antog Amsterdamfördraget skriver man att ett sätt att komma till rätta med arbetslöshet och annat är färre regleringar. Det är litet grand av det som vi i Sverige har kallat arbetsrätt. Jag undrar hur Reynoldh Furustrand ser på det. Man talar om sämre möjligheter att få ersättning genom trygghetssystemen för att därmed tvinga fram att människor tar jobb med lägre eller riktigt låga löner. Man talar också om lägre ersättningsnivåer i de här systemen. Jag undrar hur Reynoldh Furustrand som socialdemokrat ser på den här resolutionen.
Fru talman! Jag kan lugna Birger Schlaug med att jag inte tillhör dem som tror att det här kommer att genomföras utifrån vad ett antal regeringschefer har sagt. Jag menar också att det finns områden där avregleringar är nödvändiga. Jag tillhör de socialdemokrater som menar att det på ett antal områden som berör näringslivet, handel och industri sannolikt finns regleringar som måste ses över och förändras. Men jag tillhör dem som också menar att regleringar tillkommer för att skydda vitala intressen. Jag ser möjligheter att arbetsrätten garanteras och förbättras i ett flertal länder. Vi har i Sverige en arbetsrätt vi kan vara stolta över. Jag tror att man i flera länder i Europa skulle vara glada för att ha en likadan arbetsrätt. Jag känner inte den oro Birger Schlaug känner på den punkten.
Fru talman! Jag tolkar att Reynoldh Furustrand hoppas att innehållet i resolutionen inte leder till konkreta åtgärder. Det handlar om mer urholkad arbetsrätt än vad Reynoldh Furustrand egentligen accepterar. Jag hade ytterligare ett par frågor i min första replik. Hur ser Reynoldh Furustrand på sämre möjligheter att få ersättningar från trygghetssystemen och lägre ersättningsnivåer?
Fru talman! Jag vill understryka att det inte kommer att bli några förändringar i arbetsrätten i den negativa riktning som Birger Schlaug tror. Jag önskar inte några försämringar i trygghetssystemen. För att åstadkomma stabila trygghetssystem, Birger Schlaug, måste det också finnas stabil ekonomi och tillväxt. Vi måste skapa förutsättningar för att ekonomin blir stabil och att tillväxten ökar så att det blir något att fördela i trygghetssystemen. Under ett antal år har tillväxten inte varit sådan att det har funnits något att fördela. Fördelningspolitiken har också varit felaktig. Ett av skälen till att jag bejakar utvecklingen - som också kommer till uttryck i Amsterdamfördraget - är att det går att åstadkomma vitala förändringar. Birger Schlaug sade själv i ett replikskifte att den amerikanska konstitutionen är bättre än EU:s. Han använde exemplet med avgasrening i USA. I det federala USA fattades tidigare än i Europa beslut om långtgående avgasrening. I delstaten Kalifornien har man fattat beslut om mer långtgående avgasrening än i det federala USA. Det visar att vi har samma möjligheter att inom ramen för ett Europasamarbete åstadkomma vad vi själva önskar.
Fru talman! Reynoldh Furustrand åberopade Moderata ungdomsförbundets ordförandes uttalande om att det skulle räcka med en inre marknad och inte mer. Jag tyckte själv att Furustrands anförande var intressant och i många stycken bra. Jag delar hans synpunkter. Jag tror inte att det räcker med en liberal marknadsplats och inget mer. Det krävs mer. Samtidigt måste man väga regleringar och trygghetssystem kontra dynamik och tillväxt. Vi skall inte debattera den mixen här. Där kommer vi inte att vara helt överens. Efter att ha lyssnat på Reynoldh Furustrands i många stycken utmärkta anförande, vill jag höra hur han bedömer effekterna av ett nej i dag till Amsterdamfördraget. Vad kommer att hända om det blir ett nej?
Fru talman! Signalen till omvärlden skulle bli ganska förfärande. Vi skulle få se kaos i den svenska ekonomin. Det skulle bli snabba förändringar med avseende på räntor och annat som vore klart negativa för Sverige. Ett nej skulle försvåra våra möjligheter att fortsätta att vara progressiva i vårt arbete i den europeiska unionen. Sysselsättningsunionen har visat att Sverige kan åstadkomma mer som medlem än att stå utanför. Ett nej härvidlag skulle vara direkt förödande.
Fru talman! Jag gör i och för sig samma bedömning, men det kan vara bra att vi stämmer av. Ett nej skulle innebära det Reynoldh Furustrand säger. Det får mig att dra slutsatsen att de partier som i dag pläderar för ett nej till Amsterdamfördraget kan göra det i vetskap om att de ändå aldrig kommer att få majoritet och behöva ta ansvar för sina gärningar. De kan ägna sig åt sin populism och få en och annan röst. Men de kommer aldrig att behöva ta ansvar för sina gärningar.
Fru talman! Jag instämmer i vad Gustaf von Essen säger. Jag har stor respekt för de partier som har en gentemot majoriteten annan uppfattning i den här frågan. Det vore bra om vi samfällt kunde få till stånd en ordentlig sakdiskussion. Sakfrågorna måste belysas mer.

Fru talman! I litet drygt två veckor har jag haft förmånen att få vara ledamot i utrikesutskottet som ersättare för Bodil Francke Ohlsson. Under denna tid har utskottet i stor brådska behandlat Amsterdamfördraget och allt vad fördraget innebär för Sverige och Jag har flera gånger frågat: Varför denna brådska? Amsterdamfördraget kommer inte att träda i kraft förrän tidigast den 1 januari 1999. Är det så illa att regeringen tvingar fram ett beslut för att man är rädd att riksdagsvalet i höst skall bli ett EU-val? I och för sig är en sådan rädsla befogad. Majoriteten socialdemokrater på gräsrotsnivå är EU-kritiska. Många av tradition socialdemokratiska väljare skulle säkert välja något av de EU-kritiska partierna för att förhindra att Amsterdamfördraget godkäns. Denna rädsla kan inte ge legitimitet åt att den demokratiska processen totalt körs över. Demokrati är viktigare än framgång för det egna partiet. Men det är inte bara Sveriges medborgare som körs över. Även Danmarks EU-kritiker kommer att drabbas av dagens riksdagsbeslut. Trots att Danmark - till skillnad från Sverige - har beviljats undantag för de värsta bitarna i fördraget, går danskarna till val om Amsterdamfördraget den 28 maj. Utgången är oviss. Men om Sverige godkänner fördraget, har danska jasidan ett oerhört starkt trumfkort. Jag och Miljöpartiet är mycket kritiska till den forcerade beslutsprocessen i frågan. Vi står fast vid vårt krav att beslutet skall underställas en folkomröstning eller i vilket fall att beslutet inte skall fattas innan höstens riksdagsval. Det är inte för sent. Jag vädjar till alla er som skall fatta detta för Sverige så ödesdigra beslut: För demokratins skull, skjut upp beslutet om Amsterdamfördraget.

Fru talman! Jag kan börja med att hälsa Eva Thede välkommen i den utrikespolitiska debatten. Hon kunde ha valt ett bättre tillfälle, med tanke på arbetsbelastningen i utrikesutskottet. Men det väljer man inte alltid själv. Frågan var om ärendet hade forcerats genom riksdagen. Sedan framfördes ett antal dunkla motiv. Jag tycker att de saknar relevans. Man kom överens om Amsterdamfördraget i juni 1997. Fördraget undertecknades den 2 oktober. Regeringen skrev i sedvanlig ordning en departementsskrivelse som gick ut på remiss. Remissinstanserna kom in med sina svar. Regeringen skrev en proposition - precis som i alla andra ärenden. Propositionen lades fram på riksdagens bord i mitten av februari. Sedan dessa har vi behandlat den i utrikesutskottet. Sedan har ärendet kommit upp i kammaren i Sveriges riksdag. Jag kan inte se att det har varit fråga om någon forcerad behandling. Jag tycker att fallet Norge bevisar att man inte skulle vara särskilt hjälpt i en folkomröstning bara för att andra länder har sagt ja. Jag hade gärna sett att Norge hade gått med i EU. Landet borde ha gjort det. Men Norge sade nej trots att Finland och Sverige tidigare hade sagt ja. Det var Österrike först och därefter Finland och Sverige. Norge sade i alla fall nej. Det motsäger det faktum att ja-sidan i Danmark skulle få en fördel om vi inte skjuter upp vårt beslut.
Fru talman! Som jag var inne på i mitt anförande tycker jag att Sverige skulle invänta en folkomröstning i Danmark. Jag tycker inte att Sveriges riksdag skall gå före i denna fråga.
Fru talman! Jag har respekt för det. Det finns som sagt i reservationen. Däremot tycker jag att vi i Sveriges riksdag, med den arbetsordning som vi har, faktiskt på egen hand beslutar när vi skall behandla de olika frågorna. Jag motsätter mig väldigt starkt resonemanget att detta ärende skulle ha forcerats genom riksdagen. Vi gör det ibland, när det i stort sett ligger ärenden på bordet. Men det är små och mycket okontroversiella ärenden som man möjligen skulle kunna anse ibland forceras igenom. Detta ärende är absolut inte forcerat igenom någonstans. Det har varit ute på remiss hos en lång rad olika organisationer, det har varit föremål för sedvanligt propositionsskrivande i Utrikesdepartementet och för sedvanligt behandlande i utrikesutskottet. Det finns ingen som helst grund i påståendet att man skulle ha forcerat igenom ärendet av partipolitiskt taktiska skäl eller något annat.
Fru talman! Som jag har varit inne på är vi i Miljöpartiet för en folkomröstning. Jag anser inte att frågan har stötts och blötts så att folk har kunskap om Amsterdamfördraget. Jag tycker alltså att man har forcerat frågan.
Fru talman! Amsterdamfördraget innebär en viktig milstolpe i arbetet för ett grönare Europa. I det nu gällande fördraget, Maastrichtfördraget, har miljöfrågorna en undanskymd plats. I Amsterdamfördraget lyfts de fram på ett sätt som få vågade hoppas på när fördragsrevisionen påbörjades. Riokonferensens målsättning om "hållbar utveckling" blir nu ett fördragsfäst mål också för den europeiska unionen. Enligt det nya fördragets målsättningsparagraf skall EU sträva efter " - en hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet." Dessa målsättningar skall genomsyra alla de lagar som EU antar i framtiden, också på de viktiga transport och jordbruksområdena. När det gäller förslag som kan förväntas få stor inverkan på miljön skall kommissionen genomföra ordentliga miljökonsekvensutredningar som skall ingå i beslutsunderlaget. En förändring är också att Europaparlamentet i fortsättningen får fullt medbestämmande vid all miljölagstiftning inom EU. Det är ett viktigt steg. Det bidrar till att mer av Europadebatten fokuseras på miljön. Alla, även de mest inbitna EU-motståndare, har under de gångna åren kunnat konstatera att Europaparlamentet varit pådrivare för en radikal miljöpolitik inom EU. Nu kan parlamentet fortsätta det arbetet med än större kraft. Fru talman! Det sägs ibland i debatten att ett enskilt land som Sverige inte får ha strängare miljöregler än vad EU kommit överens om. Det är fel. De flesta av EU:s miljöregler är minimiregler som de enskilda länderna kan överskrida. Det gäller exempelvis arbetsmiljö, utsläpp från energisystem och företag, viltvård och avfallshantering. Däremot är EU:s grundprincip att miljökraven på varor skall vara desamma i hela unionen. Även här finns dock möjligheter för enskilda länder att införa strängare regler med hjälp av den s.k. miljögarantin. Också denna förbättras på flera punkter i det nya fördraget. Exempelvis måste kommissionen hädanefter redan inom sex månader svara på en framställan från ett medlemsland om att införa strängare miljöregler. Det garanterar en offentlig debatt. Den allmänna opinionen blir viktigare, och detta förhindrar också att viktiga miljöfrågor begravs i långa utredningar. Däremot blir det fortfarande EG-domstolen som i sista hand avgör om ett land tillåts införa strängare miljöregler för varor. Det är bra. Risken att miljöregler börjar användas som dolda handelshinder är annars stor, och en sådan utveckling skulle drabba ett litet, exportberoende land som Sverige hårt. Vår huvudstrategi måste även när det gäller miljökrav på varor vara att verka för strängare EU-regler. Det nya fördraget innebär ett viktigt redskap för att uppnå detta. Från en del EU-kritikers sida hävdas det ibland att det inte spelar någon roll vad som står i fördraget. Det är bara vackra ord på ett papper, sägs det. Jag tycker att det är en befängd inställning. Fördraget är EU:s grundlag. Min fråga är: Anser EU kritikerna att det inte spelar någon roll vad som står i den svenska grundlagen? Däremot är det riktigt att det inte räcker med att skriva in ambitiösa mål för miljön i EU-fördraget. Det krävs ett ihärdigt opinionsarbete och ständig vaksamhet så att miljömålen också genomsyrar hela EU:s regelverk. Märkligt nog hävdar samma EU-kritiker som säger att det inte spelar någon roll vad som står i fördraget ibland att de skrivningar som finns inte är tillräckligt långtgående. Den kritiken kan jag till en del instämma i. Även jag skulle önska att ribban i en del fall lagts ännu högre. Men det är ju inget argument för att avslå fördraget. Ett nej till Amsterdamfördraget innebär inte mer långtgående miljöambitioner - det innebär i stället ett nej till de framgångar som vunnits. Faller Amsterdamfördraget så fortsätter Maastrichtfördraget att utgöra det juridiskt bindande dokument som styr EU:s verksamhet. Det främjar inte arbetet för ett grönare Europa. Jag tycker att det finns anledning att fundera på några frågor som handlar om miljön och miljögarantin. Jag har också konstaterat att speciellt två partier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har fört många resonemang om miljön. Det är bra. Men jag tycker inte att de har fört dem utifrån ett konstruktivt tänkande såsom jag skulle vilja se och önska det. Jag skulle vilja att samarbetet mellan EU:s medlemsländer, och den mycket klara och uttalade strävan mot måluppfyllelse som finns i Amsterdamfördraget skulle kunna utgöra - och utgör - en betydligt bättre grund för att gå vidare och samarbeta om dessa otroligt viktiga frågor. Frågorna som man måste ställa och fundera på är: Är det en försämring att hållbar utveckling införs som ett grundläggande mål? Är det en försämring att miljön får en särställning som ett intresse av övergripande karaktär som alltid skall beaktas vid utformningen av EU:s politik? Är det en försämring att kommissionen uppdras att alltid genomföra utredningar och studier om miljökonsekvenser? Är det en försämring att kommissionen tvingas att behandla en begäran enligt miljögarantin inom sex månader när en sådan framställan kommer från ett enskilt land? Är det en försämring att miljögarantin kan åberopas också om man inte från början röstade emot beslutet? Är det en försämring att ett medlemsland nu på vetenskapliga grunder får rätt att införa, och inte bara behålla, nationella regler efter det att man fattat beslut om harmonisering? Fru talman! EU:s medlemsländer kommer med Amsterdamfördraget att medverka till ett grönare Europa. Jag vill också vara med i den processen.
Fru talman! Ronny Olander talar om ett grönare Europa. När vi diskuterade fördraget innan det var färdigt hade man i den internationella europeiska miljörörelsen framför allt två huvudkrav som man drev och som man ville skulle komma in i fördraget och i EU:s grundlagar. Först och främst ville man ha bort alla villkor som finns för miljögarantin, och som i praktiken har gjort det nästan omöjligt att använda den. Det skulle då på ett helt annorlunda sätt bli möjligt för ett enskilt land att gå före, även på varuområdet. Den andra frågan handlade om miljöavgifter. Man ville ha majoritetsbeslut för sådana. Socialdemokraterna och den svenska regeringen gick emot den sistnämnda frågan. Det var antagligen en viktig anledning till att inte den kom med. Det var nämligen väldigt nära på slutet att frågan gick igenom. Många länder stödde kravet på majoritetsbeslut för miljöavgifter. Eftersom vi i Miljöpartiet hela tiden har sett detta som en viktig gränsöverskridande fråga har vi stött en sådan förändring. Men regeringen stoppade det. När det gäller miljögarantin sade en samlad miljörörelse - åtta organisationer - bl.a. i ett pressmeddelande dagen efter det att förhandlingarna var slut att miljögarantin blir sämre. Den kommer i praktiken inte alls att kunna användas efter detta. Det kommer till ytterligare villkor som gör det omöjligt för enskilda länder att gå före. Det är sanningen om de två viktiga frågorna. Sedan är det riktigt att det har kommit in allmänna mål om att man skall sträva efter en hållbar utveckling. Det är nog bra, men det är inte alls lika tungt ur miljörörelsens synvinkel.
Fru talman! Jag har noga läst igenom regeringens proposition vad det gäller Amsterdamfördraget. Jag konstaterar att det står talat om remissinstanserna på s. 76: "Att hållbar utveckling införs som ett övergripande mål för EU välkomnas av alla remissinstanser som har yttrat sig i frågan. Naturvårdsverket anser att fördraget förbättrar möjligheterna att driva frågan om integrering av miljöaspekter i andra politikområden." Vad det gäller miljöfrågan ser jag inte bara till EU. Jag vill se det i ett mycket större perspektiv, med alla de länder som ansöker om medlemskap och som vill komma in som medlemmar i gemenskapen inom EU. Jag orkar t.o.m. se den globala miljön. Jag tycker att det är fullständigt relevant att föra ett resonemang om den i detta sammanhang. Om några få år - 20-25 - bor det på denna jord åtta miljarder människor i stället för 5 1⁄2 miljarder människor. Vad kommer det inte att ställas för krav på ekologisk uthållighet då? Det gäller ett ekologiskt samhälle i en global värld. Det är därför jag tycker att det är så otroligt viktigt att vi på alla sätt börjar med ett rejält samarbete mellan de 15 medlemsländerna kring miljöfrågorna. Amsterdamfördraget ger denna möjlighet.

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att Ronny Olander orkar lyfta blicken litet. Jag tycker också att han borde kunna se att EU är ett stort problem i ett globalt perspektiv. Strukturella stora miljöproblem förvärras genom denna organisation, som arbetar kraftigt för att öka transporterna i västvärlden och för att öka den materiella konsumtionen av varor. EU är ett globalt miljöproblem. Det tror jag att de flesta som jobbar inom miljöområdet är beredda att skriva under på. Sedan finns det, tycker jag, en sak som Ronny Olander har rätt i. Om Estland, Polen och de andra länderna i Östeuropa kommer in i EU och får hårdare krav på sig när det gäller rening och industriella processer innebär det ett framsteg för miljön. Men det betyder inte i sig att EU-projektet globalt sett är en stor framgång.
Fru talman! På sin kammare tänker man ofta på många olika saker. Jag tänker ibland på vikten av att vi verkligen lägger ännu mer kraft - all den kraft som går att uppbåda - på den otroligt viktiga miljödiskussionen inom EU, Europa och överallt. I den rika världen, som vi tillhör - en femtedel av jordens befolkning - använder vi fyra femtedelar av jordens resurser. Det fordrar av oss att vi inte driver frågorna bara ur svensk synpunkt. Det fordrar att vi går samman med många andra likasinnade nationer och stater som är beredda att skriva på samarbetskontrakt, och det fordrar att vi går så långt att dessa t.o.m. förs in i EU:s grundfördrag. Därmed visar vi mycket markant att vi går samman för att hitta lösningar på olika sätt i dessa otroligt viktiga frågor. I den bygd jag kommer från i Skåne kommer 70 % av de föroreningar som finns någon annanstans ifrån. Vi producerar dem inte själva i Skåne. Bara det tycker jag är en hisnande tanke. Vi äger varken vatten eller luft i ett enskilt land. Med tanke på denna basinsikt, på miljögarantin och på de uttalanden som finns i Amsterdamfördraget kring miljön och dess konsekvenser hade jag önskat att fler kunde lyfta blicken, som Peter Eriksson inledningsvis sade att han var så glad för att jag hade gjort. Skall man svartmåla framtiden och historiens gång på det sätt som Vänsterpartiets och Miljöpartiets förespråkare har gjort här får man ingen god ansats inför framtiden. Det ger inte det hopp som vi behöver vara med och bringa till de kommande generationerna, och då får vi inte politikens möjligheter att verka.

Fru talman! Jag skulle gärna vilja anknyta till Ronny Olanders vädjan om att vi skall vara litet optimistiska. Min optimism bygger på att jag verkligen tror att det är möjligt för Sverige att återta sin frihet. Det är möjligt att visa att vi kan samarbeta i Europa som självständiga fria länder på ett förtroendefullt sätt utan att ha ambitionen att styra varandra, och därmed skapa ett fredligt Europa. Erfarenheter i Norden visar att länder kan samarbeta förtroendefullt utan att styra varandra. Vi har verkligen slagits under århundraden dessförinnan. Grunden för min optimism är faktiskt att alla partier understryker att Sverige är en självständig stat och vill förbli det. Vi vill inte gå in i en federation. Men nu är det dags att visa att vi menar allvar med detta. Det är ju verkligen egendomligt att vi har gått med på att frivilligt ge upp vår rätt att besluta i egna angelägenheter och t.o.m. betalar för att styras av andra länder. Nu gäller det att finna de praktiska vägarna att återta Sveriges frihet. Här tror jag att civilkurage, mod och självkänsla är oerhört betydelsefulla. Ett bra sätt hade varit att säga nej till Amsterdamfördraget, för det innebär ju att Sverige successivt fortsätter att gå på den federativa vägen. Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén sade i TV i går, och hon anknöt delvis till det här i talarstolen, att hon är pragmatiker. Hon tänker gå med på ytterligare överstatlighet trots att vi inte skall gå in i en federation, och hon tänker göra det när det är effektivt. Men för vad är det effektivt? Det är knappast effektivt när det gäller att utveckla självbestämmandet och demokratin i Sverige. Hon menade att syftet med överstatligheten var att bekämpa den internationella brottsligheten och klara miljöproblemen, t.ex. Men genom att avskaffa gränserna mellan länderna i Europa har vi givit den internationella brottsligheten, som vi nu försöker motverka genom den mindre effektiva och integritetshotande metoden med polisräder in i landet, fritt spelrum. Jag anser att Sverige bör återupprätta gränsskyddet. EU förbjuder oss ju att vara mer ambitiösa än andra länder för att förbättra miljön i vårt land, därför att EU anser att det fria flödet av varor är viktigare än miljön och folkhälsan. Risken att någon skulle kunna använda miljöargumentet för att stoppa varor väger tyngre än ett lands möjlighet att gå före och verkligen visa att det vill vara en spjutspets in i det hållbara samhället. Det är en väldigt egendomlig idé EU har här. Om Sverige hade rätt att göra en stor statlig satsning t.ex. på miljövänliga biologiska drivmedel kombinerad med en skattebefrielse på dessa och skattebelastning på de nu använda mindre miljövänliga drivmedlen, kunde vi praktiskt visa andra länder att det går att lösa miljöproblemen utan att skapa arbetslöshet eller minskad välfärd. Redan är Sverige mindre självständigt i miljöfrågor än delstaten Kalifornien, som själv bestämmer hur den reglerar näringslivet ur miljösynpunkt. Men så får det självfallet inte vara. Vi måste själva bestämma över vår miljöpolitik, och det tycker jag att vi skall deklarera för EU att vi tänker göra. Då får vi se vad de säger. Det blir en väldig massa diskussion, men det kan vi väl ta. EU-kommissionen har i uppgift att förverkliga EU:s grundlagar om "en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken". Det innebär att man föser länderna framför sig till mer och mer federation, oftast mot deras vilja. Man har redan uppnått väldigt mycket gemensamt: en gemensam flagga, pass, medborgarskap, nationalsång och nationaldag. Det är symboler, men de är ganska viktiga. Fler och fler överstatliga beslut fattas, där medlemsstaterna kan köras över. Det ofta förnekade men tydliga målet i EU:s grundlagar är att nationernas betydelse skall minska och EU skall bli en stat med samma lagstiftning, samma jordbruks-, miljö-, hälso-, utrikes-, säkerhets och försvarspolitik, samma valuta, riksbank och ekonomiska politik. Det är ju allt detta som utgör en stat. Nu går man vidare. Skatterna har man hittills inte vågat sig på, men i sina planer för 1998 aviserar kommissionen att man bl.a. kommer med förslag till ministerrådet om en gemensam skattepolitik. Det står i en broschyr vi nyss fick på riksdagens bord. Gränserna mellan nationerna rivs - det har jag nyligen talat om här i kammaren i samband med debatten om Schengenavtalet - och de yttre gränserna förstärks. Allt det här är tecken på att man går mot den här gemensamma staten. På punkt efter punkt kan vi se hur Amsterdamfördraget ökar överstatligheten precis enligt planerna i Romtraktaten. Nu skall jag ta upp vissa saker jag har uppmärksammat i KU. Regeringen har uppmärksammat att integrationen av civilrätten för att främja den gemensamma marknaden kan hota tryckfriheten, och Sverige har fått in en protokollsanteckning om att vi inte tänker låta det ske, eftersom vi har vår yttrande och tryckfrihetsgrundlag. När vi behandlade den här frågan i KU fick jag ingen klarhet i hur det skulle fungera i praktiken. Vad skulle t.ex. hända om någon skriver en elak artikel om ett europeiskt storföretag och därmed försvårar för detta att få kunder i Sverige? Skulle detta företag, som har rätt att väcka en civilrättslig process mot denna person för förtal, då nöja sig med att den ansvarige utgivaren åker in på någon månad? Eller skulle man insistera på stora skadestånd? Och hur skulle EG-domstolen döma? Ofta säger KU:s ytterst kunniga kanslipersonal att det är omöjligt att i förväg veta hur de bestämmelser vi antar kommer att verka i praktiken. Till skillnad från när vi själva lagstiftade kan vi inte ändra lagar som visat sig få dåliga konsekvenser när EG-rätten tillämpats. Det här är oerhört centralt för hela vår självbestämmanderätt. Nu införs dessutom regler som gör att utvecklingen mot en federation kan fortsätta utan att parlamenten kan stoppa den. Hittills har varje steg mot federation varit en grundlagsändring, som krävt beslut i samtliga medlemsländers parlament. Amsterdamfördraget kan bli den sista chansen för riksdagen att fatta ett sådant beslut. Vi vet inte säkert, men det kan bli så. Artikel 5a om flexibel integration tillåter nämligen en majoritet av länderna att gå vidare i integration utan att EU:s grundlag behöver ändras. Dessa mer integrerade länder har rätt till EG:s/EU:s institutioner Det innebär att de länder som inte vill gå med på denna ökade integration kommer att styras av majoriteten av federalisterna. När det gäller EMU är detta redan satt i system. Även s.k. länder med undantag, dit Sverige kommer att räknas vid ministerrådet nu på söndag, är tvingade att föra den monetära politik som EMU-länderna bestämmer. Vi skall hjälpas in i EMU:s tredje fas, antingen vi vill eller ej. Sverige bör deklarera att vi ämnar följa Storbritanniens exempel och inte anpassa oss till EMU. Det gör vi endast i likhet med Storbritannien om vi går med på att låta oss anslutas till valutaunionen. Sverige bör alltså visa mycket mer civilkurage, mod och självkänsla. Det kommer att göra våra möjligheter att påverka EU bättre. Det tror jag faktiskt. Det kommer nämligen att väcka en viss respekt. Eftersom Amsterdamfördraget innebär ännu ett steg på vägen borde vi ha sagt nej till det. Lena Hjelm-Wallén sade att det skulle innebära att bara Maastrichtfördraget fick vara kvar oförändrat. Jag tror faktiskt inte det. Jag skulle tro att EU-länderna i stället skulle ta upp nya förhandlingar, och det vore verkligen nyttigt. Då kan de länder som så önskar välja en väg bort från federation. Regeringen bör till nästa regeringskonferens utarbeta en fördragstext som ändrar på tanken att göra en allt fastare sammanslutning av de europeiska folken. I stället bör vi arbeta för ett alltmer förtroendefullt samarbete mellan självständiga nationer i Europa. I stället för de institutionella förändringar som kommer till stånd när EU nu utvidgas, som tar bort ytterligare makt från de små länderna, kunde EU räkna med den sortens flexibel integration som gör att vissa länder väljer ett mer EFTA-liknande förhållande till EU-länderna. Några medlemsländer kunde, om de så ville, skapa en federation, och andra kunde återta beslutanderätten på flera områden där EG-rätten nu gäller. Det är en väg jag skulle rekommendera för Den nordiska samarbetsformen har visat sig synnerligen lyckad för att skapa fredliga förhållanden, och det är ju det som EU-förespråkarna säger är det främsta argumentet för EU. Vi har, om vi tänker efter, en strålande lyckad modell i Norden. Den är så odramatisk att massmedierna gäspar, men den fungerar. Det handlar om ett samarbete mellan länder som bestämmer över sina egna angelägenheter och som själva bestämmer över sin utrikes-, säkerhets och försvarspolitik men som samråder och anpassar sig till varandras lagar när det är angeläget för båda parter. Vi skulle alltså ge upp rätten att vara med och bestämma över England och Tyskland, och de skulle ge upp rätten att vara med och bestämma över oss. Det tycker jag är ett bra byte. Den gemensamma utrikespolitik som EU kör med är ingen god idé. Målet är att göra Europa till en stormakt som kan tävla ekonomiskt och kanske också militärt med USA. Det är ett typiskt machoprojekt, som känns alltmer gammalmodigt och i linje med de tankar som faktiskt leder till konflikter mellan länder och till krig. Vi bör arbeta för att världen går från en krigskultur till en fredskultur, som Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, uttrycker det. Sverige har i århundraden haft en helt annan inriktning än vad EU har i sin utrikespolitik. Sverige bör alltså återta sin frihet, samtidigt som vi deklarerar att vi självfallet tänker upprätthålla goda förbindelser med EU-länderna också i fortsättningen vad på oss ankommer. Vi bör förklara för EU att vi ämnar bygga vidare på de metoder av blandekonomi och kamp för en rättfärdig ekonomisk världsordning som gjorde oss kända och respekterade och dessutom jämlika och oerhört rika. Vi bör alltså ändra relationerna till EU i all vänskaplighet. Fru talman! Jag har lämnat flera avvikande meningar till KU:s yttrande till utrikesutskottet. Mitt parti har inte följt upp dem i utrikesutskottet. Själv stöder jag följande reservationer i utrikesutskottets betänkande: nr 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 och 23.

Fru talman! Det är väl inte överraskande för någon att en så stor del av den här debatten upptas av frågor om överstatlighet eller inte och så liten del upptas av vad som döljer sig bakom dessa så oerhört dramatiska ord. Birgitta Hambraeus argumenterar i vanlig stil utifrån ett antal begrepp, som jag ändå tycker är något magstarka. Vi skall återta vår frihet, säger Birgitta Hambraeus. Hade vi inte haft en frihetsgrund i Sverige hade vi inte fått vara medlemmar i den europeiska unionen. Det kan ju vara en reflexion. Vi skall åter bli en självständig stat, säger hon. Men vi är väl en självständig stat, som deltar i ett samarbete. Vi kan i dag säga nej till Amsterdamfördraget, och då stjälper vi hela det projektet. Det tycker jag betonar betydelsen av de nationella parlamenten och de enskilda staterna. Vi är heller inte på väg mot en federation. Det var egentligen därför, för att bara konstatera det, som jag begärde ordet. Enligt utskottsmajoriteten är det inte någon federation eller någon federativ statsbildning som är målet. Birgitta Hambraeus menar också att tredje världens syn på Sverige skulle ha förändrats. I det sammanhanget skulle man kunna göra en liten reflexion kring omröstningen till FN:s säkerhetsråd. Jag tror inte att det var på grund av att tredje världens länder tycker att Sveriges hållning har förändrats så mycket under de senaste åren som vi vid omröstningen fick ett sådant oerhört stöd, inte minst från dessa stater, och sedermera också en plats i FN:s säkerhetsråd. Det tycker jag är ett bra betyg på att svensk utrikespolitik fungerar alldeles utmärkt, oavsett om vi är med i EU eller inte.
Fru talman! Det är intressant det här med ord, i och med att de har en sådan kraftig känslofärg. Alla människor vill ha frihet, men ingen vill ha utanförskap. talade man om det fruktansvärda utanförskap som skulle inträffa om Sverige inte gick med utan behöll sin frihet att självt besluta i alla inre angelägenheter. Jag tycker nog att ordet frihet är mer adekvat än utanförskap. Det är alldeles riktigt att Sverige nu kan säga nej till Amsterdamfördraget. Jag tror nästan att vi skulle göra det om vi inte hade beslutat om det så brådstörtat, när debatten knappt har hunnit börja. En av de reservationer jag kommer att stödja innebär att vi skall skjuta upp det här beslutet. Vi bör också ha en folkomröstning om det. Då tror jag att det skulle bli ett nej. Men vi är alltså en självständig stat som har möjlighet att säga nej. Så är det. Men tydligen har vi också intalat oss att vi vill allt detta som EU vill. Vi säger att vi måste kompromissa, att man i en förhandling får ta den lösning som blir, att vi får ge upp en del saker osv. I själva verket är det som när Ford sade att ni får välja vilken färg ni vill på bilarna, bara ni väljer svart. Vi är alltså inte på väg mot en federation. Men vad är då en federation? Jag skulle på ett sätt kunna ge Magnus Johansson rätt här och säga att vi strängt taget är på väg in i en EU-stat. Nationsgränserna kommer ju helt och hållet att försvinna. Gör klart för er, när ni säger att vi inte går mot en federation, vad en självständig stat är och vad en federation är! Alla de karakteristika som jag räknade upp är just tecken på början till en ny stat. Det är alldeles riktigt att vi tycks ha behållit, inte minst tack vare Jan Eliasson och andra goda förespråkare för vårt land, ett mycket gott anseende i tredje världen. Jag kan inte förstå annat än att det är hit - det är alltså en majoritet av världens länder det är fråga om - som vi skall rikta vår uppmärksamhet. Det är här vi skall koncentrera oss på att skapa en ny ekonomisk världsordning så att vi får en fredlig värld. Här kan Sverige, också Sveriges näringsliv, ha väldigt mycket att vinna.
Fru talman! Jag tycker att det är positivt att Birgitta Hambraeus nu tar avstånd från uppfattningen att vi är på väg mot en federation. Jag tycker också att det är positivt att hon tar ett par steg tillbaka vad det gäller att vi har givit upp vår frihet. Det är ju inte så. Birgitta Hambraeus berörde den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken i sitt huvudanförande. Anledningen till att regeringen har varit med och gjort de förändringar som vi i dag skall besluta om är att man vill göra EU till ett bättre redskap att hantera internationella konflikter - inte att man vill göra EU till någon sorts supermakt. Det måste väl ändå vara till gagn för alla. Debatten om det brådstörtade beslutet klarade vi väl av alldeles nyss, antar jag. Det här har föregåtts av precis den ordning som brukar föregå sådana här beslut. Nu är det naturligtvis inte varje dag vi ratificerar nya Amsterdamfördrag, men ordningen är den vanliga: debatt, propositionsskrivande och sedan riksdagsbehandling. Det finns inget brådstörtat i detta.
Fru talman! Det kanske inte är så lätt att bli förstådd i sådana här hastiga repliker. Jag menar att vi inte ens är på väg mot en federation utan mot en stat, en EU-stat. USA, Amerikas förenta stater, är en federation av ganska självständiga stater. De får bestämma över sin egen miljöpolitik, ha ganska mycket egna lagar osv. Redan nu är Sverige mer bundet än en amerikansk delstat. Målet är uppenbarligen att göra ett enda land av Europa, styrt av några väldiga byråkratiska organisationer i Västeuropa. Det är alltså ännu värre än en federation. När det sedan gäller att hantera konflikter tror jag att samarbetet EU-VEU och över huvud taget att försöka få in alla de här olika länderna i en gemensam utrikespolitik och gemensamma aktioner är en väldigt svår väg att gå. Jag tror att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, har hittat en betydligt bättre väg. Där arbetar man inte bara med det militära i fokus utan med mänskliga rättigheter och ekonomisk och teknisk utveckling i sina försök att överbrygga motsättningar. Samtliga länder i Europa är också med, inklusive de länder som inte på något sätt tänker sig att bli medlemmar i EU. Dessutom är USA och Kanada med. Det är alltså ett forum där Sverige borde vara väldigt engagerat. Det har varit oerhört betydelsefullt och kan vara det framöver på ett mycket, mycket bättre sätt än EU. Den offentliga debatten har kommit i gång nu. Jag tycker att det hade varit en stor fördel om vi hade kunnat vänta med det här beslutet till i höst.
Fru talman! Det kanske är så att vi diskuterar helt skilda världar i den här kammaren just nu. Det är det intryck man får när man lyssnar till Birgitta Hambraeus beskrivning av verkligheten och hur hon vill förändra den. Jag undrar om Birgitta känner sig hemma i Sverige för närvarande. Hon säger att vi skall ha ett småskaligt samhälle och att vi skall upprusta gränserna igen. Det innebär ju en isolation. Vi skall också bestämma över oss själva och inte behöva fråga någon. För mig pekar detta tillbaka mot det gamla agrara jordbrukssamhället där var och en klarade sig på sin egen gård, inte var beroende av någon och inte behövde fråga någon. Man hade egna potatisar, eget kött osv. Man behövde inte fråga grannen mer än när man ville det. Nu lever vi ju inte i ett sådant här samhälle i dag. Skall man göra en ansats mot brottsligheten får nog Birgitta Hambraeus i så fall återuppbygga Berlinmuren om vi skall återgå till att skydda oss den vägen, dvs. genom att bygga upp nya gränser. Min fråga till Birgitta Hambraeus är: Skall vi avveckla relationerna med Europa, eller skall vi avstå från att reglera de befintliga och nödvändiga relationerna med Europa?
Fru talman! På en punkt har Holger Gustafsson förstått precis vad jag menar. Jag menar att vi inte skall fråga någon om lov när det gäller vad vi skall göra i vårt eget land som inte stör någon annan. Vi skall självständigt besluta i vårt eget land, inte behöva fråga en EU-kommission, ett ministerråd eller några diplomater någonstans om vad vi skall göra i Sverige. Sedan tycker jag nog att Holger Gustafsson målade upp en nidbild om att jag vill återupprätta gränserna. Vi hade dem faktiskt så sent som 1994. Var vi ett isolerat land då? Hade Holger Gustafsson svårt att fara omkring i Europa? Vi var naturligtvis ett oerhört öppet land, med samarbete över precis hela världen. Jag har en gång sagt att vi som land medverkade i över 3 000 olika organisationer innan vi kom med både i EES och i EU. Vi har alltid varit öppna, arbetat i FN osv. Att vi blir isolerade bara därför att vi återtar en del självbestämmanderätt i vårt eget land tycker jag är en nidbild. Självfallet - detta har jag försökt poängtera så många gånger att jag själv tyckte att jag blev tjatig - skall vi inte avveckla några relationer med de andra europeiska länderna. Vi skall upprätthålla ett förtroendefullt och gott samarbete, men mellan självständiga stater. Vi skall inte låta oss styras av någon annan.
Fru talman! I Kristdemokraternas värld, både den lilla och den större, ser vi inte ett självändamål i att inte behöva fråga någon. Inte ens i de små relationerna i en familj är det ett eftersträvansvärt mål att man inte skall behöva fråga någon och ta hänsyn till någon annan. Vi ser ett värde i samverkan, dialog och samlevnad. När det gäller den större världen som vi diskuterar här i dag är det tydligen så, Birgitta Hambraeus, att det går mycket bra med OECD och det går mycket bra med Norden. Ja, det går bra med allting utom med EU. Min fråga till Birgitta är: Beror detta på att EU är den enda organisation som man kan göra kampanj av i Sverige i dag? De andra är oproblematiska, men kring det här kan man skapa kampanj, ha folkomröstningar, gå till val och dra i gång aktiviteter. Är det detta som är ledstjärnan för Birgitta Hambraeus politik? Eller vad är för skillnad på organisationerna? Vad är det för skillnad på samarbetet? Vad är det för skillnad när det gäller att lösa gränsöverskridande problem, för det handlar ju alla de här organisationerna om?
Fru talman! Det som skiljer EU-samarbetet från alla andra samarbeten som Sverige är med i, Holger Gustafsson, är att de lagar som vi i EU kan tvingas stifta gäller direkt i vårt eget land. De kör över våra egna lagar. Det är alltså en oerhörd skillnad mot att vara med i FN, OECD och alla dessa mellanstatliga organisationer som jag i allra högsta grad tycker att vi skall fortsätta att vara med i och vidareutveckla. Men här har vi gett upp vår rätt att bestämma i vårt eget land. Det som sades om att fråga någon om lov är mycket intressant. Holger Gustafsson sade att man inte har något emot att fråga om lov när det gäller familjen. Men skulle Holger Gustafsson tycka att det vore trevligt att vara tvungen att fråga grannarna om vad han och hans familj skall göra, om grannarna på något sätt inte stördes av det, t.ex. när ni skall äta middag osv.? Skall man fråga dem om lov som egentligen inte har någonting med er familj att göra? Tyskland har sannerligen ingenting med Sverige att göra när det gäller hur vi själva bestämmer våra inre angelägenheter. Man kallar detta för isolationism eller säger att vi inte vill samarbeta. Det är alldeles uppenbart på det sättet att man har en svag argumentering när man uttalar sig på det sättet.

Fru talman! Det är ett nytt fördrag som vi diskuterar i dag, sade utrikesminister Hjelm-Wallén. Det är en ny ryggrad i EU. Innebörden av detta är att när Sverige gick med i EU var det ett annat fördrag som en knapp majoritet av Sveriges befolkning förmåddes säga ja till. Det var en annan ryggrad i EU än den som vi i dag skall fatta beslut om. Och då har svenska folket inte fått möjlighet att uttala sin mening om detta nya fördrag och kommer inte heller att få det. Därför har vi yrkat på att det borde vara en folkomröstning eller att man i varje fall skulle nappa på öppningen att man fattar två likalydande beslut med ett val däremellan, så att folket i val har möjlighet att ta ställning. Denna riksdag, som valdes innan folkomröstningen om EU ägde rum, är inte vald på frågan om att utvidga EU-samarbetet eller inte. Detta gör ju att legitimiteten i beslutet som väl kommer att trumfas igenom så småningom kan ifrågasättas, och med rätta har ifrågasatts. Det är många viktiga frågor som möter oss i dag. Vi har ett globalt sceneri där vi kan se hur viktigt det är med en ny ekonomisk världsordning, med en ny fördelning och ett nytt ansvar för världens resurser. Allmänt är ju EU inte precis någon anhängare av en ny ekonomisk världsordning, en ekonomisk utjämning och ett framhävande av tredje världens länder. Det har EU i praktiken hittills visat. Vi kan också se på politikens område i de utvecklade länderna i Västeuropa att det finns andra problem där. Demokratin är ett sådant problem. Är demokratin i kris, eller är den inte i kris? Det är en fråga som ofta diskuteras. Demokratin, dvs. folkstyret, kräver ju också att folket har en nationell självbestämmanderätt. När den nationella självbestämmanderätten som folken har kämpat för som en grund för andra demokratiska reformer naggas i kanten naggas också demokratin i kanten. Detta motsäger inte behovet av att vi behöver ett internationellt samarbete. Men man kan bedriva internationellt samarbete utan att nagga den nationella självbestämmanderätten i kanten. I och med att folket, i vårt fall det svenska folket, alltså mindre och mindre kan påverka politiken genom den riksdag som man väljer, urgröps demokratin. Det är också vad som har skett med EU. Birgitta Hambraeus hade ju alldeles rätt i sin replik till Holger Gustafsson då hon sade att EU inte liknar någon annan internationell organisation i och med att den är överstatlig och i och med att den har en lagstiftning som direkt griper in och ersätter nationella lagar. EU styr med sina beslut och sina direktiv över de nationella parlamentens lagstiftning. EU är alltså till sin karaktär mer och mer av överstat. Med Amsterdamfördraget ökar överstatligheten inom EU. Detta är en alldeles avgörande fråga för oss i Vänsterpartiet när vi tar ställning. Hur ökar då överstatligheten? Det sker bl.a. genom att sådana organ som kommissionen och domstolen får ett vidgat inflytande. Kommissionen får nu mer inflytande inom utrikes och säkerhetspolitiken. EU har också, vilket har diskuterats här tidigare, blandat sig i miljöpolitiken och skall kunna avgöra vilka länder som eventuellt skall få gå vidare och vilka som inte skall få det. Domstolen får vidgade befogenheter inom inrikesområdet och inom det rättsliga området och skall i vidgad grad kunna lämna förhandsbesked osv. som binder upp de nationella domstolarna. Det betyder också att den högsta domstolen i Sverige upphör att vara högst därför att EU-domstolen är högre. Men det är också så att EU-parlamentet, som ju är ett överstatligt organ till sin karaktär, är en sorts gemensamhetsparlament där Sverige representeras av 22 ledamöter. Och hur svenska folkets vilja än ser ut kan man ändå aldrig byta ut mer än 22 av det parlamentets över 600 ledamöter. Det är ett överstatligt organ som nu får en vidgad medbeslutanderätt i EU lagstiftningen. Det innebär att man kan stoppa vissa förslag till lagar, att man får en sorts vetorätt. Den rätten erövras från medlemsländerna, såväl från ministerrådet som från de nationella parlamenten. Dessutom är det EU-parlamentet som skall utse kommissionens ordförande, som i samråd med medlemsstaterna sedan skall utse övriga kommissionärer. Det är alltså ett förfarande som liknar nationell parlamentarism. Men det är ett statsliknande förhållande som vi närmar oss men som sker på en överstatlig nivå, och där beslutandemakt går från vårt land och från övriga medlemsländer. Vi i Vänsterpartiet har från denna talarstol många gånger karakteriserat EU som ett elitprojekt. Om problemet vore att öka demokratin, dvs. folkets möjlighet att vara med och påverka och styra samhällsutveckling och politik, så måste man erkänna att EU inte är något bra projekt.

Nu går man vidare i den riktningen. Det skulle vara mycket intressant att av ja-anhängarna få veta på vilka punkter Amsterdamfördraget ökar folkets möjlighet att påverka utvecklingen i Europa. Det är gott och väl att Sverige fått en liten framgång. Det är väl ett genombrott i sig att offentlighetsprincipen i alla fall - om än halvhjärtat - skrivs in i fördraget. Det är bra. Däremot finns det inte en enda mening i fördraget som innebär att demokratin ökar eller att beslutsmakt flyttas från EU till ländernas demokratiska församlingar. Det finns inte ett enda förslag eller en enda idé i Amsterdamfördraget som ökar det folkliga deltagandet i beslutsprocessen. Tvärtom markerar fördraget flera steg - kanske inte stora på ytan eller ens särskilt dramatiska, men dock steg - emot Europa som en federativ statsbildning, eller kanske i förlängningen en stat i enlighet med det Birgitta Hambraeus tidigare skrev. EU har visat sig vara dåligt skickat att lösa arbetslöshetsproblemen. Det är ju bra att arbetslösheten skrivs in i fördraget. Det har Bengt Hurtig sagt tidigare. Men det klingar ju väldigt tunt i förhållande till den ekonomisk-politiska praktik som EU bedriver när man med EMU, dess konvergenskrav och stabilitetspakt osv., egentligen tvingar fram en arbetslöshetsskapande ekonomisk politik i de olika länderna. I vår värld behöver vi mer öppenhet. Vi behöver bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Men vilka signaler ger Schengenavtalet och Amsterdamfördraget med sina allt högre murar - ökade viseringstvång osv. - mot de människor som måste söka sin tillflykt till Europa? Det finns alltså enskildheter i Amsterdamfördraget där vi från Sveriges sida törhända har fått in något bättre formuleringar. Vi förnekar inte detta. Men i beslutet vi har att fatta i dag gäller det att ta ställning till helheten, fru talman. Denna helhet går mot mindre demokrati, mot mer överstatlighet och mot en europeisk federation. Därför tvingas vi rösta nej till Amsterdamfördraget.

Fru talman! EU-arbetet sett över tiden är ju en process. Man tar inte steget, utan man tar ett steg mot ett ökat, grundläggande samarbete baserat på en samverkan mellan rättsstater. Man vill alla skapa ett tryggare Europa, där fred och säkerhet råder, och man vill ha en ekonomisk utveckling i en större marknad för att bättre kunna konkurrera med andra regioner runt om i världen. Det är vad det handlar om. Vi får inte glömma bort Europatanken. Som jag sade till utrikesministern tidigare är det inte bara fråga om praktiska åtgärder, utan om att man måste ha ett grundläggande synsätt i botten. Kenneth Kvist anser att Amsterdamfördraget är ett steg vidare mot något slags federativ statsbildning. Inte förrän om 50 eller 100 år kan vi veta om just det här steget avgjorde om vi skulle bli en federativ stat. Jag skulle vilja ställa en fråga till Kenneth Kvist: Om vi säger nej till Amsterdamfördraget i dag, är det enligt Kenneth Kvists åsikt i praktiken att också säga nej till EU? Förordar han nu att vi egentligen skall gå ur EU helt och hållet, eller förordar han att vi skall leva efter Maastrichtfördraget i fortsättningen? Det är frågan jag vill ha svar på.
Fru talman! Det fråga som Gustaf von Essen vill ha svar på är egentligen intressant. Jo, jag var emot svenskt EU-medlemskap, och jag är för att Sverige lämnar EU. I dag gäller emellertid debatten om vi skall ansluta oss till den nya grundlagen i EU. Frågan är då var den flexibla integration som EU talar om kommer att vara värd. Den tycks ju bara gälla i en riktning enligt dem som tänkt ut detta, nämligen att det skall bli mer och mer av överstatlighet och integration. Några länder skall springa före för att resten av EU-länderna sedan skall pressas och komma efter. Om Sverige sade nej till Amsterdamfördraget, skulle vi därmed få flexibel integration åt andra hållet jämfört med vad fördragsskaparna hade tänkt sig, nämligen en mer självständig hållning men ändå med samarbete på en del områden? Det skulle vara mycket intressant att se om EU är flexibelt också åt det hållet. Jag betvivlar det.
Fru talman! Vänsterpartiet accepterade ju folkomröstningen och därmed vårt medlemskap i EU enligt Maastrichtkriterierna, då vi sammanträdde här i riksdagen för att stadfästa folkomröstningsresultatet. Nu tar vi ett litet steg vidare i samarbetet, och då vill Vänsterpartiet inte vara med. Jag har fortfarande inte fått något riktigt svar på frågan: Vill ni i Vänsterpartiet vara kvar i EU, eller vill ni gå ur EU? Det är väl den centrala frågan. Vilken är er policy nu? Har Vänsterpartiet gått över till Miljöpartiets totala nejlinje, eller kan man tänka sig att hitta någon annan form, t.ex. att var kvar i EU men ändå säga nej till Amsterdamfördraget? I min värld är det så, att om man säger nej till Amsterdamfördraget rullar man upp hela vårt deltagande. Det kan i slutänden innebära att vi inte längre kan vara med. Men jag vill höra var Vänsterpartiet står i dag. Vill man gå ur EU eller vara kvar?
Fru talman! Vänsterpartiet var motståndare till ett svenskt EU-medlemskap. Vi har inte ändrat uppfattning och har inte heller haft anledning att göra det. Efter några års praktisk erfarenhet av EU har vi snarast stärkts i vår kritik av EU:s uppbyggnad. Men vi respekterade också folkomröstningen och har därför arbetat konstruktivt inom EU och de organ där vi funnits med, t.ex. i EU-nämnden och EU-parlamentet. Men med Amsterdamfördraget ändras förutsättningarna för folkomröstningen. Som vår utrikesminister sade är det ett nytt fördrag. Detta fördrag har folket inte tagit ställning till i en folkomröstning. Det finns inte längre något fördrag enligt ett folkomröstningsresultat som vi har att respektera. När Amsterdamfördraget är antaget har vi ju möjligheten att direkt säga nej till fortsatt EU-medlemskap.
Fru talman! I sitt huvudanförande sade Kenneth Kvist att Högsta domstolen inte längre gäller i Sverige, utan att det är EU-domstolen som gäller. Ordet längre tyder på att något tar slut i tiden. Min fråga till Kenneth Kvist är om det verkligen är med sanningen överensstämmande. Eller är det möjligen så att Högsta domstolen kommer att finnas kvar i Sverige och behandla huvuddelen av de juridiska spörsmålen och att EU-domstolen enbart behandlar de frågor som är gränsöverskridande och har med fördragen att göra? I så fall var det en osanning som Kenneth Kvist sade från talarstolen. Hur ligger det till?
Fru talman! Det kanske är bra att det finns nogsamma ordmärkare som Holger Gustafsson. Till formen kommer Högsta domstolen att finnas kvar. Högsta domstolen kommer att vara vår högsta domstol inom de krympande områden av lagstiftning där vi fortfarande har nationell lagstiftning. Men den upphör att vara högst på de områden där EU:s domstol är den som sitter med tolkningsföreträde. Då är icke längre Högsta domstolen den som i sista hand prövar och överprövar tolkningen av våra lagar, utan det är EU:s domstol. Det är innebörden av EU-medlemskapet. Det är dessvärre så, vilket Holger Gustafsson kanske tycker är dessbättre, att en växande andel av lagstiftningen tas över av EU-rätten och dess jurisdiktion. Därmed minskar också både riksdagens och de svenska juridiska myndigheternas juridiska makt.
Fru talman! Jag är inte någon revisor när det gäller uttryck och annat, men jag tycker att det är viktigt att vi är nogsamma med uttrycken. Det är just de svepande formuleringarna och uttrycken vad gäller risker som drabbar den politiska debatten i det här ärendet. En krympande andel, säger Kenneth Kvist. Hur stor är den andel egentligen som det handlar om? Är det så att EU håller på att ta över? Någon undervisning om vad EU:s domstol ägnar sig åt behöver inte jag och inte kammaren heller. Vi vet hur den fungerar i de områden som EU skall befatta sig med. De områdena har vårt parlament och samtliga övriga parlament och regeringar gett EU i uppdrag att sköta för vår räkning under demokratiska former.
Fru talman! Att det inte spelar någon roll om vi ger EU:s domstol i uppdrag att sköta det motsägs av att vi ger alltfler sådana uppdrag. Amsterdamfördraget innebär att en del av de nationella besluten blir EU-beslut, att politiken på en rad områden bli EU politik. Dessutom tar sig EU:s domstol, genom att den också har någon sorts författningsdomstolskaraktär i sitt arbete, makt och vidgade befogenheter, vilket egentligen skiljer från det domstolssystem och den syn i dessa frågor som vi har som tradition och som vi arbetat fram i vårt eget land. Det var inga svepande formuleringar jag använde. Jag tror att var och en som lyssnade på debatten förstod vad jag menade. Holger Gustafssons första replik kanske gjorde att jag fick en anledning att precisera det. Något konkret procenttal är det svårt att yxa till i sammanhanget. Men jag tror att t.o.m. Holger Gustafsson ger mig rätt i att EU-samarbetet, om jag använder hans terminologi, håller på att utvidgas. Det betyder att EU-rätten gäller på fler områden nu än när vi gick in i EU.

Fru talman! Om ett par timmar, förhoppningsvis, förväntas Sveriges riksdag med bred majoritet säga ja till Amsterdamfördraget. Vid voteringen kommer jag att trycka på avstår-knappen. Jag vill med det här inlägget redovisa varför. Mönstret inför den här riksdagsbehandlingen är detsamma som vid beslutet om att ansöka om ett svenskt medlemskap i EU. De som då var för medlemskap accepterar nu med något enstaka undantag förbehållslöst Amsterdamfördraget. Det är lika trist att konstatera att de partier som sade nej till EU medlemskap endast söker efter negativa argument mot det nya fördraget. Dessa kategoriska nej-sägare måste till slut inse att deras sätt att tackla de europeiska frågorna av gemensamt intresse är till stort förfång för en konstruktiv demokratisk debatt som det svenska folket efterlyser. Det är med andra ord hög tid, som jag ser det, för svenska politiker att försöka kravla sig upp från de gamla skyttegravarna från striden om EU medlemskapet. De som sade nej då måste en gång för alla mönstras ut ur debatten kring Europafrågorna. Svenska folket har klart uttalat sig för medlemskap. Detta måste vi i god demokratisk anda respektera. Amsterdamfördraget bör därför diskuteras enbart från den utgångspunkten för att se vilka konsekvenserna kan bli om Amsterdamfördraget godtas av riksdagen. Personligen är jag en varm anhängare av EU och deltog också aktivt i arbetet för ett svenskt medlemskap. I likhet med Ingvar Carlsson, Göran Persson, Lena Hjelm-Wallén och många andra i vårt parti talade jag för att ett medlemskap var bra för Sverige och att vi kunde gå med utan att för den skull ge upp vårt lands suveränitet. Vi slog med kraft fast att vi inte på något sätt ville medverka till ett federalt Europa. Min invändning mot fördraget är att det utgör ytterligare ett steg i federativ riktning. Naturligtvis har utrikesministern rätt när hon säger att vårt statsskick inte eroderas på grundval av Amsterdamfördraget. Också det de grundlagssakkunniga har kommit fram till är riktigt, att det inte heller rubbar våra grundvalar när det gäller regeringsformen. Jag menar att den ståndpunkt som KU har kommit fram till, att Amsterdamfördraget ryms inom våra grundlagar, naturligtvis är en fullkomligt riktig slutsats. Jag har ingen annan mening på den punkten. Min invändning mot fördraget är som sagt att det utgör ytterligare ett steg i federativ riktning. Det är en utveckling som vi har sagt att vi inte vill ha. Det har understrukits här i debatten också av utrikesministern. Hon sade att hon inte heller vill ha en sådan utveckling. I vart fall bör vi inte acceptera det utan att först ha haft en bred allmän samhällsdebatt och gjort en ingående analys av konsekvenserna. Bara några få som i dag är för EU-samarbetet reflekterar dessvärre över hur snabbt tåget går mot en europeisk federation. Kanske är det därför som federalisterna är så tysta. De tycks nå sitt mål utan att över huvud taget behöva anstränga sig. Amsterdamfördraget visar inte upp - där håller jag med Kenneth Kvist - några större svenska förhandlingsframgångar. Till framgångarna hör visserligen den ökade öppenheten, rätten för medborgarna att få ta del av allmänna handlingar. Sverige har också med viss framgång drivit sysselsättningsfrågorna inom unionen. Vårt lands möjligheter att påverka besluten i EU skall därmed inte på något sätt överdrivas. Sverige är ett litet land. Östutvidgningen kommer att minska de mindre staternas röststyrka ytterligare. Vårt lands inflytande i framtidens Europa blir därför än mer marginellt än det är i dag. Det är en sanning och den bör man inte vara rädd för att tala om. Det går inte heller att bortförklara att Amsterdamfördraget innebär flera steg i överstatlig riktning. Den svenska regeringen har under förhandlingarna tvingats att acceptera dessa förändringar. Sverige har också fått backa i många frågor, t.ex. i frågan om flexibel integration. Flera länder - bl.a. Tyskland och Frankrike - har banat väg för att grupper av länder inom EU kan gå vidare i ett fördjupat samarbete på olika områden. Sverige ville ha enhällighet i varje enskilt fall, men enligt det fördrag som vi nu skall ta ställning till räcker det med kvalificerad majoritet. Inför regeringskonferensen betonade Sverige att det var av stor betydelse att vårt inflytande inte skulle minska. Vi argumenterade emot att ländernas befolkningsstorlek i högre grad än nu skall återspeglas i röstviktningen, som det heter. I den proposition som nu ligger på riksdagens bord retirerar man från denna ståndpunkt. Man säger sig vilja diskutera en ändring av röstviktningen. Det betyder i klartext att Sveriges inflytande minskar. I dag fattas tre fjärdedelar av besluten i rådet med kvalificerad majoritet. Enligt Amsterdamfördraget slopas de enskilda medlemsländernas vetorätt på ytterligare områden, det är obestridligt. Konsekvensen av en sådan utveckling är att nationalstatens självbestämmanderätt naggas i kanten - jag stjäl gärna det uttrycket från Kenneth Kvist. Det är ett otvetydigt steg i federativ riktning. Fem år efter det att fördraget har trätt i kraft skall även regler om asyl, invandring och gränskontroller kunna beslutas med kvalificerad majoritet. Enligt fördraget skall EU-parlamentet godkänna medlemsstaternas förslag till ordförande i kommissionen. Parlamentet får vetorätt när det gäller i princip alla lagstiftningsfrågor inom EU. Trenden att lägga mer och mer makt hos parlamentet förstärker de federativa kännetecknen i utvecklingen inom EU. Till detta skall läggas att det finns ett förslag om att kommissionens ordförande skall utse kommissionens övriga ledamöter på samma sätt som en vald statsminister utser sin regering. Kommissionen skulle därmed få karaktären av en federal regering. Ingen kan bestrida att ett genomförande av ett sådant förslag skulle få den konsekvensen. I regeringens proposition till riksdagen framhålls det att det inte är bra att parlamentet får ta ställning till vem som skall utses till ordförande i kommissionen i ett särskilt beslut, men att ändringen "får accepteras som en del av den slutliga förhandlingsuppgörelsen". Det som jag tycker är oroande är att denna formulering i propositionen återkommer på flera ställen i samband med andra beslut i överstatlig riktning. Utvecklingen inom EU i federativ riktning sker uppenbarligen med regeringens goda minne. Det är svårt att tolka det som sägs i propositionen på annat sätt. Man kan därför med fog ställa frågan om det är den svenska regeringens uppfattning att mer och mer makt skall lämnas över till EU:s institutioner på bekostnad av nationalstatens suveränitet. Eftersom Peter Eriksson talade om "odemokratiska institutioner" vill jag understryka att jag avser EU:s demokratiska institutioner, så att det inte blir något missförstånd på den punkten. Finns det då enligt regeringen någon smärtgräns för hur långt man kan gå i federativ riktning när det gäller det europeiska samarbetet? Jag har ställt den frågan hundratals gånger, men ännu inte fått något svar. Var går smärtgränsen i federativ riktning för den svenska regeringen när det gäller EU-samarbetet innan man har kommit dithän att man befinner sig i en federativ situation? Jag är oerhört intresserad av att få svar på den frågan, eftersom jag har ställt den så väldigt många gånger. Amsterdamfördraget är således ett dokument med tydliga federala förtecken som regeringen vill att riksdagen skall ratificera. Regeringen säger samtidigt att det är viktigt att slå vakt om nationalstaten och att man inte vill se en utveckling mot ett federalistiskt Europa. Jag måste tillstå att det inte är helt lätt att få den ekvationen att gå ihop. Jag vill gärna tro att regeringen verkligen menar vad den säger. Men för att bli trovärdig på den här punkten måste de frågor liknande dem som jag nyss ställde nöjaktigt kunna besvaras. Kan man inte besvara dessa frågor, ja, då blir det svårt att få ekvationen att gå ihop. Vad vi säkert vet är att det europeiska samarbetet kommer att utvecklas vidare i mycket snabb takt. Amsterdamfördraget får efterföljare. Som jag ser det måste medborgarna få chansen att på ett helt annat sätt än i dag få komma till tals i sådana här viktiga frågor och när de skall avgöras. En levande demokrati värd namnet kräver det. Regeringen bär naturligtvis ett särskilt ansvar för att sådana möjligheter skapas. Hela Folkrörelsesverige har här ett ansvar och de politiska partierna likaså. Svenska folket har rätt att få veta vad det är som är Sveriges färdriktning för det europeiska samarbetet. Att ratificera nya fördrag med federativa inslag och samtidigt hävda att man slår vakt om nationalstaten är litet av falsk varudeklaration. Då är det bättre att säga som det är: Den europeiska unionen utvecklas snabbt i riktning mot en federation, och Sverige sitter redan i den federala tågkupéen. Men jag tycker att det är viktigt att vi i en debatt som omfattar hela folket får möjligheter att diskutera när den här typen av förslag som nu ligger på vårt bord skall avgöras. Och jag vill säga att det ligger ett tungt ansvar på den som har regeringsmakten att försöka skapa former för att det - när vi skall ta ställning till sådana här dokument som vi skall göra i dag - sker genom en bred och folklig debatt.

Fru talman! Jag skall begränsa mig till att tala om det rättsliga området som i dag är mellanstatligt och återfinns i tredje pelaren. Men genom Amsterdamfördraget blir det nu stora förändringar. Det är det område i Amsterdamfördraget som är det principiellt viktigaste och omfångsrikaste, men i Sverige det minst uppmärksammade området i den allmänna debatten om den nya grundlagen. Flera frågor flyttas nu över till första pelaren. Det gäller yttre gränskontroll, asylfrågor, flyktingfrågor och civilrättsliga frågor. Kvar i den tredje pelaren sägs finnas tull, polis och straffrättsligt samarbete. Men detta är bara en chimär, därför att hela beslutsordningen i tredje pelaren är förändrad. Jag kan instämma i det mesta i Kurt Ove Johanssons anförande när det gäller hur statsskicket eroderas, vilket det emellertid inte gör enligt Lagrådet, och att förändringarna ryms inom våra grundlagar. Men det kan inte bestridas, Kurt Ove, att steg tas mot en federation och en överstatlighet. Detta kan väldigt tydligt illustreras genom den tredje pelaren, som genom Amsterdamfördraget vittrar sönder och blir helt anfrätt. Rådet skall också få rätt att bestämma om pelaren över huvud taget skall finnas kvar. Storbritannien, Irland och Danmark anser att det rättsliga EU-samarbetet utgör alltför stora ingrepp i det nationella självbestämmandet, men det anser inte Sverige, som inte har ett enda undantag på detta område. Hur blir det med det nordiska samarbetet - passfrihet och annat samarbete - som man i andra sammanhang säger sig vilja värna och bevara? Hamnar det inte i bakvattnet när så många överstatliga bestämmelser införs? Hur går det med Norge och Island, som bara har samarbetsavtal när det gäller Schengen och som i övrigt inte är medlemmar? Och hur går det med Danmark, som hamnar utanför det rättsliga samarbetet? Jo, det blir naturligtvis en splittring i det utmärkta samarbete som vi tidigare har haft. Det har inte tydligt nog kommit fram hur hotat det är. Lagrådet konstaterar att de nya beslutsformerna inom den andra och den tredje pelaren inom EU har blivit komplicerade och svåra att överskåda. Lagrådet säger också att utvecklingen går mot en minskad uppdelning mellan en gemenskapsdel och övriga delar av unionssamarbetet. Rättsreglernas oöverskådlighet och en mycket komplicerad regelmassa gör det hela obegripligt för medborgarna. Det är en snårskog av överstatliga, halvöverstatliga och mellanstatliga EU-regler genom mellanstatliga avtal, konventioner, tilläggs och undantagsprotokoll. Den person som skall ut och informera om detta måste vara begåvad med en stor pedagogisk inlevelse och kunskap. Jag tror att det är väldigt få av riksdagens ledamöter som verkligen begriper hur det kommer att bli och vilka som är beslutsansvariga. Tidpunkten för de olika beslutsöverförandena är också helt oklar. Övergångstiderna är från omgående till inom fem år, då beslut kan fattas enhälligt, genom kvalificerad majoritet, fördjupat samarbete, medbestämmande eller genom yttranderätt. Hur skall man kunna bena ut detta? Rubriken för området lyder Gradvis inrättande av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Ja, det är som vanligt, som när vi talade om Schengen, reklamord - ord som egentligen betyder något helt annat om man analyserar vad som finns bakom dem. I detta fall är det en ensidig strävan att göra det rättsliga området helt överstatligt. Amsterdamfördraget är ett första steg mot detta mål. Genom att ingå överstatligt arbete inom vissa rättsfrågor måste andra delar senare gradvis följa efter. T.ex. om poliserna opererar tillsammans blir naturligtvis kravet på gemensam lagstiftning starkt, vilket det redan är i flera länder och som kommer till uttryck i fördragstexten. Där står bl.a.: säkerställande av överenskommelse mellan tillämpliga regler i medlemsstaterna. Det har utformats minimiregler för vad som skall vara utmärkande för brott och påföljder på områden som gäller organiserad brottslighet, terrorism och narkotikahandel. Dessutom är det stora områden som förändras. Schengen kommer in i EU-fördraget, och vissa delar flyttas, som jag tidigare sagt, till första pelaren. Som en parentes kan jag nämna att 90 % av den narkotika som beslagtas kommer in till Sverige över den inre gränsen, alltså gränsen mot andra EU Civilrättsliga regler skall föras över till första pelaren och bli överstatliga. Hur går det med den nordiska jämställdhetsprincipen? Överlever den EU samordningen när det gäller äktenskaps giltighet och vårdnadstvister? Ja, det är frågor som hänger i luften. Europol får andra befogenheter, inom fem år operativa åtgärder, av gemensamma grupper med företrädare för Europol i en stödjande funktion. Rådet, alltså ministrarna i de olika EU-länderna, skall fastställa villkoren för aktuell personals agerande på annan medlemsstats territorium. EU-parlamentet får medbestämmande efter fem år och yttranderätt i tredje-pelar-frågorna. Rådet får ändrade beslutsformer till kvalificerad majoritet när det gäller fördjupat samarbete. Vid enhällighet får rådet besluta om alla delar av kapitlet, om det skall fattas beslut med vetorätt eller inte. Beslut om tredje-pelar-frågor flyttas till första pelaren. Som ett paraply finns EG-domstolen som kan tolka giltigheten av de rambeslut och beslut om konventioner som skall fattas. Vidare införs nya begrepp som liknar de direktiv som ges i första pelaren. Det är nya begrepp som rambeslut, vilka skall vara bindande för medlemsstaterna, om det resultat som skall uppnås. Däremot får medlemsstaterna själva bestämma form och tillvägagångssätt. Men även detta är ett stort steg mot överstatlighet. Genomförandebeslut ändras så att de kan fattas med kvalificerad majoritet. Den flexibla integrationen som har nämnts innebär att man skyndar på. Det var precis det som hände med Schengenavtalet. Några går före, och sedan måste andra ansluta sig. Det har också blivit så att Sverige alltid använder argumentet att vi inte kan stå utanför. Om några länder bildar en sammanslutning, t.ex. Schengen, så måste Sverige ansluta sig därför att vi vill gå med och påverka. Men jag tycker inte att det är så mycket med denna påverkan, utan det handlar snarare om att vi lägger oss platta. Jag frågar slutligen: Hur kan ett socialdemokratiskt parti, med tradition av medbestämmande och folkbildning, nu så radikalt överge denna inriktning och utan opposition från rörelsen ge upp demokratin, som man historiskt har kämpat så starkt för och som jag har hyst beundran för när jag läst om det? Jag tror tyvärr att rörelsen inte förstår vad som händer. Kurt Ove har också bekräftat detta. Man förlitar sig på sina centralpolitiker som ej representerar folkets åsikt om EU-samarbetet. När jag åker ut och berättar hur besluten flyttas, som jag har försökt att göra här, blir folk häpna och upprörda. De känner sig överkörda, och känslan att inte ha möjlighet att påverka infinner sig. Jag yrkar bifall till reservationerna 6, 9, 22 och 23. Sammanfattningsvis innebär Amsterdamfördraget för tredje pelaren att EU:s överstatliga organ - ministerrådet, parlamentet, kommissionen och domstolen - ökar sin makt. Det sker på bekostnad av den svenska riksdagen och därmed på bekostnad av svenska folkets demokratiska möjligheter att påverka beslutet. Inte ens en folkomröstning kunde utlysas så att den här folkbildningen hade kunnat komma till stånd, utan de nästan 90 % EU-positiva riksdagsledamöterna skall bestämma åt det nästan 66 % EU-skeptiska folket. Jag vill också kommentera något av det som har sagts från talarstolen när det gäller det rättsliga området. Folkpartiet, med Isa Halvarsson som anförare, sade att arbetet i tredje pelaren inte är tillräckligt effektivt och långtgående. Hon syftade då på Amsterdamfördragets ändringar. Då undrar jag: Har Isa Halvarsson verkligen satt sig in i vad förändringarna innebär? Moderaterna kör alltid, med instämmande av kd och av Holger Gustafsson, med att vi måste bekämpa organiserad och internationell brottslighet. Det är sådana slogan som är lätta att sälja och få folk med sig på. Men vet Holger Gustafsson hur man skall bekämpa denna brottslighet och vad konsekvenserna blir för vanliga människor och för integritetsaspekten? Var skall besluten fattas och av vem? Är det så, Holger Gustafsson, att alla medel helgar det överordnade mål som man uttalar? Är det så? Sedan vill jag också poängtera den här unika samstämmigheten när det gäller moderater och socialdemokrater. Det finns ju ingenting som är olika där när det gäller majoriteten. Det är nästan patetiskt när man ser att Gustaf von Essen begär replik på Reynoldh Furustrand endast för att instämma i hans anförande och tala om hur utmärkt anförandet var. Det var rena hallelujamötet här. Sedan talade de i samstämmighet om att motståndarna är sådana som absolut inte tar ansvar. Det är ganska patetiskt. Men det är utmärkande för de här frågorna att man inte går in i sakfrågorna och verkligen tittar på vad det är som händer. Man kör i stället med de här svepningarna mot EU-motståndarna. Tyvärr känns det litet tröstlöst när majoriteten är som den är. Men vi måste i alla fall ta den tid som vi har tagit i kammaren här i dag och uttrycka vår förtvivlan över hur besluten fattas.

Fru talman! Det sägs att vi måste ta tiden i anspråk för att diskutera de här frågorna. Det håller jag med om. Det är väl bra. Men tänk om vi hade kunnat ta den här tiden i anspråk till att försöka få till stånd en konstruktiv diskussion! Jag har försökt att följa den här debatten i kammaren under hela dagen. Och jag har inte funnit något annat än att det har varit en väldig massa sådana här skyttegravsargument som har förekommit hela tiden. Det finns knappt någon ledamot över huvud taget som har försökt att tänka några nya konstruktiva tankar. Det är bara att konstatera att det finns en väldigt bred majoritet för Amsterdamfördraget här i kammaren. Det loppet är såvitt jag har förstått mer eller mindre kört. Och det är riktigt, som jag har understrukit tidigare, att Amsterdamfördraget ryms inom ramen för de svenska grundlagarna. Samtidigt har jag också velat peka på att det här inte är det sista fördraget. Det kommer att komma fler sådana här fördrag. Tänk om vi då i stället hade kunnat använda den här debatten till att försöka vara konstruktiva och finna former för hur vi skall hantera den här typen av frågor framdeles. Det är, som jag har sagt, inte det sista fördraget. Jag inte en sådan person som är särskilt glad i att stup i ett ha folkomröstningar. Jag tycker att vi borde ha en konkret diskussion om huruvida det finns andra möjligheter att skapa förutsättningar för att få en folklig debatt kring EU-frågorna. Det är naturligtvis helt otillfredsställande att vi bara vart femte år, inför de här valen till EU-parlamentet, skall ha en debatt kring Europafrågorna. Det är som jag har försökt säga i talarstolen: Här har naturligtvis regeringen ett stort ansvar för att försöka hjälpa till att skapa de demokratiska former som behövs för att man skall kunna få till stånd en bra debatt. Men även Folkrörelsesverige har sitt ansvar - liksom de politiska partierna - för att det skall bli en bra, konkret, demokratisk debatt kring viktiga frågor.
Fru talman! Jag vet inte om Kurt Ove Johansson anförande var en replik på mitt. Jag tycker att det råder en samstämmighet. Precis så skulle jag önska att det var. Jag kan bara instämma i detta och uttrycka mitt beklagande över hur frågorna hanteras i utskotten - också i justitieutskottet, där jag sitter, när det gäller de rättsliga aspekterna. Det finns inget utrymme, det finns inget intresse och det finns ingen tid för att diskutera just enskilda sakfrågor och komma framåt. Den hållning som jag faktiskt möts av från utskottsmajoritetens sida är stämpeln: Du är EU-motståndare. Vi vill inte lyssna. Vi vill inte diskutera frågorna. Det är helt klart så. På det sättet kommer vi aldrig vidare. Vi kan ju inte göra något positivt när det finns den här massiva inställningen att det skall vara ja eller nej. Vi måste ju kritiskt granska. Jag har vid varje tillfälle sagt detta. Vi måste vara så ärliga att vi kan säga: Visst, vi är med i EU. Men vi kan inte sluta att kritiskt granska vad som sker. Kurt Ove Johansson är en av de få bland Socialdemokraterna som verkligen gör detta, och som med sin kunskap kan analysera och dra konsekvenserna. Men det är ju så få, tyvärr. Det är ju 1 % av er som gör detta.
Fru talman! Det som jag ändå ser som problemet är att det finns de som redan på ett tidigt stadium har sagt nej till den europeiska gemenskapen. Samtidigt bortser man från att svenska folket i folkomröstning har bestämt att vi skall vara medlemmar. Då menar jag att det är från den utgångspunkten som diskussionen måste föras. Vi måste alltså inse att vi är medlemmar i EU och att vi måste respektera den folkomröstning som vi har haft när vi valde att bli medlemmar. Sedan måste vi handla därefter. Då menar jag att om man vill vara konstruktiv skall man inte hela tiden sätta sig på nej-stolen och förkasta allt som har ett EU-emblem på sig. Man måste sakligt försöka begrunda vad som skulle kunna vara bra och vad som är dåligt i ett sådant sammanhang och försöka handla därefter. Jag skall gärna tillstå att jag ser ett demokratiskt problem i just det här med att vi måste besluta om denna typ av fördrag utan att ha haft en bred folklig debatt ute i samhället. Det är naturligtvis ett demokratiskt problem att vi t.ex. i Sveriges riksdag har ett förhållande där man så att säga är så oerhört för EU jämfört med den uppfattning som finns ute bland svenska folket. Jag menar att det finns ett demokratiskt problem i just den situationen. Det är det som jag nu har försökt predika ganska länge. Det är nödvändigt att skapa forum, att skapa förutsättningar för en debatt kring de europeiska frågorna så att det inte blir ett så väldigt glapp mellan oss som sitter och fattar besluten och dem som givit oss i uppdrag att göra det.
Fru talman! Visst är det så. Dessutom är det ett stort demokratiskt problem, Kurt Ove Johansson, att fördragstexterna är så oerhört krångliga. Det försökte jag ge en bild av; hur nästan omöjligt det är att förstå det krångliga i systemet när det inte finns någon enhetlighet i hur frågorna hanteras och när tidsaspekterna för genomförandet är så olika. Jag gör själv den analysen att det också är därför det är så litet debatt i tidningarna. De journalister som skall sätta sig in i Schengenfördraget och Amsterdamfördraget möter den här massiva texten och krångligheten, och de ger upp. Då blir det ett demokratiskt underskott. För i en demokrati gäller ju också att lagar och förordningar, och införande av dessa, inte skall vara så svåra att vanligt folk inte kan sätta sig in i dem. Det är det vi får. Dessutom finns det hemliga papper som man inte får se. Därför blir det rundgång när vi diskuterar det här t.o.m. här i riksdagen. Denna otydlighet omkring hur det här skall tolkas, och detta att det är så svårt att ta det till sig, är ett oerhört stort problem som vi också måste diskutera.
Fru talman! Jag fick en fråga av Kia Andreasson om vi är insatta i de rutiner som kommer att gälla för polissamarbetet inom tredje pelaren. Svaret på det är ett bestämt ja. Vi har ägnat mycket tid åt detta och fått mycket information i EU-nämnden, och även i andra sammanhang. Vi vet väl vad det handlar om. Vi vill också ta vårt ansvar i det här sammanhanget. Vi tycker att det är Sveriges riksdags uppgift och ansvar att se till att svenska folket kan uppleva den trygghet som är möjlig mot den ekonomiska och internationella brottsligheten i alla dess olika former. Det klarar inte nationalstaten själv i dag. Då måste vi hitta nya samarbetsformer. De kan naturligtvis se ut på olika sätt. Men vi får inte vara rädda för att pröva det nya och ta det ansvaret. Gör vi inte det spelar vi den internationella brottsligheten i händerna. Det har jag sagt tidigare här i debatten. Det vill vi kristdemokrater inte göra. Sedan vill jag lägga till att vi har en självständig politik. Vi ansluter oss inte till Moderaterna i något avseende.
Fru talman! Jag har vid flera tillfällen velat renodla vad man menar med den internationella organiserade brottsligheten. Holger Gustafsson säger att han är insatt i detta. Då måste han också veta att själva systemet i EU-byggandet har skapat mycket av denna brottslighet. Det behöver ju också diskuteras. Därför kan man inte använda dessa svepande termer. Bidragssystemet har t.ex. genererat många bedrägerier. Hela byråkratin har genererat fler mutbrott. En stor brottslighet som nu också etableras inom EU-området är databrottsligheten. Då skall Holger Gustafsson också veta hur stor datautbyggnaden är med uppgifter som är mycket integritetskränkande för människor. Detta breder ut sig. Det måste man ju väga in när man pratar om organiserad brottslighet, och det är detta vi inte riktigt har gjort. Man säger en sak så att folk får en bild av det utan att veta vad som egentligen döljer sig bakom. I kampen mot den brottslighet som finns inom unionen behövs det kanske andra åtgärder än de som nu arbetas fram.
Fru talman! Jag vill inte ett ögonblick förringa problemen med bidragsbrott eller databrott. Men för vår del är det viktigare och angelägnare att komma åt narkotikabrotten, vapensmugglingen över gränserna, kvinnohandeln och våldsbrott av den karaktären och förnedring av människor. Där tror vi att man behöver ett samarbete. Jag vet att EU-administrationen också, som det uttrycks här, kan anses generera viss verksamhet. Vi försvarar inte den ett ögonblick, men den är ändå av andrahandskaraktär jämfört med de första exemplen som jag tog upp. Där behöver vi skydda våra medborgare på ett helt annat sätt.

Fru talman! Det brukar heta i argumentationen att brottsligheten inte har några gränser. Nej, det har den inte. Det kan jag hålla med om. Men i det här samarbetet verkar det som om alla EU-medborgare inte är så stora brottslingar som de som finns utanför. Skall man ha synsättet att brottsligheten inte har några gränser skall man ju samarbeta med och förstärka Interpols verksamhet. Men det är en diskussion som vi kan ta en annan gång. Men det är inte så enkelt som Holger Gustafsson vill ge sken av.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag står bakom förslaget till Amsterdamfördraget. Jag anser att det fördraget är ett bättre fördrag än Maastrichtfördraget som det avser att ersätta. Jag vill också säga att jag inte står bakom den linje som eventuellt arbetar för att skapa ett Europas förenta stater. Jag står inte heller bakom en uppfattning som innebär att man skall skapa en europeisk polisstyrka som oberoende av nationella regler skall operera över hela fältet. Men jag tycker att det finns all anledning att, inom EU:s ram och gärna inom en mycket kraftigt utvidgad ram över hela Europa, samverka mellan Europas stater på en rad olika områden. Jag tänkte i första hand uppehålla mig vid de frågor som ryms inom justitieutskottets yttrande till utrikesutskottet. Man kan konstatera att det på tredjepelarområdet, dvs. rättsliga och inrikesfrågor, sker en rad organisatoriska förändringar genom överflyttning till första pelaren. Där är målet att bevara och utveckla unionen som ett samarbetsområde med frihet, säkerhet och rättvisa där den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga förebyggande åtgärder vidtas avseende kontroller vid yttre gränser, asyl, invandring, förebyggande och bekämpande av brottslighet. Det här skall uppnås genom just bekämpande av brottsligheten, vare sig den är organiserad eller ej. Vi skall särskilt inrikta oss på terrorism, människohandel, brott mot barn, olaglig narkotikahandel, vapenhandel, korruption och bedrägeri. Detta är ju allvarliga frågor. När man har gjort undersökningar om vad människor inom EU-området förväntar sig av detta samarbete visar det sig att man har mycket stora förväntningar på att EU faktiskt skall lyckas att bekämpa brottslighet av det slag som jag nyss räknade upp. Därför finns det, i varje fall på den här punkten, ett hyggligt stöd för att vidta åtgärder så att effektiviteten på de här områdena ökar. En av anledningarna till att tredjepelarfrågor har ägnats så mycket uppmärksamhet i Amsterdamfördraget är ju att egentligen alla medlemsländer var och är överens om att det hittillsvarande arbetet på det här området inte har varit särskilt effektivt och särskilt framgångsrikt.

Det är ju bra ur effektivitetssynpunkt att man kan slita sådana tvister. I annat fall riskerar ju arbetet att gå i stå om medlemsstaterna ständigt diskuterar vad som faktiskt gäller. Då måste man ju ha någon slags tvistlösning. Såvitt jag kan förstå erbjuder ju EG domstolen det. Jag har inte för avsikt att upprepa alla argument från Kia Andreassons och mina tidigare debatter inför regeringskonferensen, Europolkonventionens antagande och Schengenkonventionens antagande i riksdagen. Det är ju ungefär samma argument som används i de här debatterna oberoende av vilken fråga som står på dagordningen. Men det är väl ändå värt att notera att dagen efter det att vi haft Schengendebatten fick vi reda på att man tack vare ett ingående nordiskt polissamarbete, i första hand mellan Sverige och Danmark, faktiskt lyckades infånga Clark Olofsson som på goda grunder är misstänkt för att spela en mycket stor roll i amfetamintillförseln till bl.a. Sverige. Jag tycker att det är ett bra och konkret exempel på vad detta europeiska samarbete på rättsområdet skall leda till. Jag förstår, fru talman, att Kia Andreasson lyckas förskräcka sina mötesdeltagare om hon ger samma beskrivning av innehållet och av vad som faktiskt skall ske för dem som hon ger i den här kammaren. Det förhåller sig faktiskt inte på det sätt som hon framställer det. Det finns ju en betydligt mer nyanserad bild som man faktiskt kan diskutera kring. Var är effektiviteten bäst? På vilket sätt får man lösningar och organisatoriska och administrativa beslut till stånd som innebär att brottsbekämpningen - för att hålla oss till det - blir effektiv? Jag tror att det skulle vara lättare att diskutera detta om vi slapp de här eländesbeskrivningarna, som någon sade tidigare i debatten i dag. Det vore lättare om vi slapp dessa litanior om vad som påstås rymmas inom det beslut som riksdagen i dag skall gå till. Fru talman! Jag tänkte faktiskt inte ägna mig mer åt rena justitieutskottsfrågor. Jag skall i stället ge några kommentarer om detta med demokratin och debatten. Jag vill även i den här delen av protokollet - jag förmodar att det har sagts tidigare - ändå peka på att vi alla har ett ansvar för att det blir en debatt i aktuella politiska frågor. Regeringen satte ju i gång EU 96-arbetet, tror jag det hette, och ordnade ett stort antal seminarier. Jag var på ett sådant seminarium här i Stockholm i juli månad för ett antal år sedan. Jag behövde inte trängas med riksdagsledamöter på det seminariet. Det kan jag faktiskt påstå utan att rodna. Det finns en rad olika sådana här aktiviteter. Så det har naturligtvis gjorts en del. Sedan kan man konstatera att debatten har varit för begränsad. Det har varit för litet engagemang. Den som klagar högst på att det inte har varit tillräckligt mycket debatt i den här kammaren är naturligtvis den som har deltagit i de olika debatterna, som på allvar har försökt att stimulera exempelvis tidningsdebatten eller medierna sedan Amsterdamfördraget blev offentligt. Man behöver ju faktiskt inte vänta tills dess att regeringen lägger fram en proposition. Man kan ju dra i gång debatten ännu mycket tidigare. Jag tycker att jag faktiskt vill säga det. Sedan några ord om folkomröstning. Det har sagts tidigare att vi skall avvakta det här beslutet tills dess att Danmark har haft sin folkomröstning därför att vi möjligen skulle influera på resultatet i den omröstningen. Jag undrar om inte avsikten från förslagsställaren egentligen är den omvända, nämligen att det danska folkomröstningsresultatet skulle influera den svenska debatten. Vi kan naturligtvis beskylla varandra för hur vi resonerar från olika utgångspunkter. Men jag menar att det väsentliga är att varje land, varje parlament prövar de här frågorna i den ordning som är föreskriven för ratificering av en internationell överenskommelse. Det är också intressant att konstatera att i varje fall när vi antog medlemskapsfördraget sade alla partier att man respekterade folkomröstningsresultatet. Det gör man faktiskt inte längre, om jag har förstått medierna i dag. Nu gäller inte längre folkomröstningsresultatet i fråga om det svenska medlemskapet i EU. En intressant frågeställning när man kräver nya folkomröstningar är vad som händer om det inte går bra, sett ur Miljöpartiets synpunkt. Kommer de då inte heller att gälla? Är det då bara att köra vidare och hävda att man skall ha ytterligare folkomröstningar tills dess att man får en med rätt resultat? Jag tycker att det är att chikanera demokratin, att dra alltför stora växlar och på det sättet försöka att under en väldigt lång tid inte respektera det utslag som folket ger vid olika tillfällen. Jag vill, fru talman, till sist bara erinra om det Lagrådet har skrivit. Det handlar om detta med överstatlighet och hur man skall se på det. Det är ett enigt konstitutionsutskott som står bakom tillstyrkan till utrikesutskottet när det gäller att vi skall anta Amsterdamfördraget. Lagrådet skriver: Det står klart för Lagrådet att Amsterdamfördraget på intet sätt kan anses rubba det svenska statsskickets grunder. Jag tycker att vi borde respektera Lagrådet och ta fasta på den ståndpunkten i stället för att påstå att det är någonting helt annat som gäller.
Fru talman! Denna diskussion utmynnar nästan alltid i att företrädare för Socialdemokraterna och även för regeringen säger att man inte vill ha något federalt samarbete, men man vill ha ett effektivare samarbete. Bakom ordet effektiv döljer man de riktiga orden överstatlighet och federalt samarbete. Effektivitet i dessa sammanhang handlar alltid om att lämna mer makt till EU:s institutioner. Jag har gått igenom samtliga dessa ord. Jag har gått igenom detta med effektivitet och hur förändringarna blir. Och det är alltid så det blir. Varför kan man då inte vara ärlig och säga att det leder till ökat federalt samarbete? Varför måste man alltid använda fel ord som egentligen illustrerar något annat än det man säger? Likadant gör utrikesministern. Hon säger: Vi lämnar inte över vår demokrati. Men det gäller nya överstatliga inslag. Det är väl att lämna över demokratin. Det säger ju själva ordet överstatlig. Det skall ske över staten. Det här ordklyveriet är störande. Sedan säger Göran Magnusson: Titta så bra det gick att spana efter Clark Olofsson. Det var dagen efter Schengenbeslutet. Men då hade det ju inte satt i gång. Schengenbeslutet träder inte i kraft förrän år 2000 för Sveriges del. Det visar väl i så fall, Göran Magnusson, att det internationella arbetet, det nordiska samarbetet - som jag sade är i farozonen - är perfekt. Det var ju det som ledde fram till gripandet. Hur kan man då syfta på Schengenavtalet? Det kom också anmärkningar på hur jag beskriver verkligheten när det gäller frågan om hur besluten kommer att fattas genom Amsterdamfördraget och tredje pelaren. Kan Göran Magnusson säga vad som var fel i min beskrivning? Vad var det jag beskrev fel när jag redogjorde för hur det skall bli? Det skulle jag vilja veta. Sedan till frågan om nya grundlagar och varför man skall ha folkomröstning. Det säger sig självt. När vi förändrar grundlagarna och när det blir sådana stora förändringar, inte minst inom tredje pelaren, måste folk få reagera. Det är ju inte det här som man har fattat beslut om tidigare. Människor är redan skeptiska till det som är i dag.
Fru talman! Det är en intressant diskussion när det gäller detta med överstatlighet. Jag vill understryka att det som finns av samarbete i tredje pelaren fortfarande är av mellanstatlig karaktär. Kia Andreasson kallar det ändå överstatlighet. Om man ansluter sig till en konvention efter förhandlingar mellan medlemmar i EU har man naturligtvis lämnat ifrån sig rätten att förfoga över vissa beslut. Man har ju kommit överens om att det är till nytta för saken. Det är till nytta för brottsbekämpningen generellt och för brottsbekämpningen på något specifikt område. Det är i vårt gemensamma intresse att vi överlåter detta och kommer överens om att vi beter oss på det här sättet. Det skall man inte kalla för överstatlighet i någon negativ mening. Vi måste ju ändå på något sätt komma överens om hur vi skall hantera mycket allvarliga problem. Clark Olofssons tillfångatagande var inte enbart en nordisk operation. Han omhändertogs eller anhölls - vad den rätta termen nu är - ju faktiskt på Kanarieöarna. Jag har inte menat att det var ett resultat av riksdagens Schengenbeslut på torsdagen att Clark Om man skall diskutera var detta hör hemma i det här arbetet, hamnar man närmare Europolfrågorna. Vad jag ville peka på var dock behovet och nyttan av ett ordentligt samarbete i polis och rättsfrågor mellan de olika staterna. Jag tycker att det nordiska arbetet är viktigt. Det är alldeles utomordentligt bra, men det är också bra om det kan vidgas. Man får inte vara så rädd vare sig för registreringar av brottslingar och brottslighet eller för överstatlighet att man av principiella skäl låter brottsligheten få härja. Jag tycker att Kia Andreasson är farligt nära det resonemanget.
Fru talman! Vi måste se till nyttan när de här förändringarna av tredje pelaren skall ske - inte tala om överstatlighet, för det är ju ett så negativt begrepp. Är anledningen till att man undviker sanningen den att man tolkar in en negativ aspekt i en överstatlighet? Det är dock precis detta som det handlar om. Ordet överstatlighet är i sig självt neutralt, men det kan tolkas på olika sätt. Om det är fråga om beslut om överstatlighet, måste man dock använda den benämningen, men man vill undvika klangen i det ordet. I den värld som behandlas i årets bok, som jag talade om, använder man skenord. Om Göran Magnusson håller med mig om att det sker en överföring av befogenheter, som det också oemotsägligt står i papperen, är det ju fråga om en överstatlighet. Vad gäller nyttan kan Schengenavtalet kanske vara till nytta för att gripa sådana som Clark Olofsson, men gripandet kunde ju nu ske ändå. Det samarbete som finns och som jag har sagt att jag är positiv till bedrivs ju hela tiden. Det som har varit mest effektivt är väl det nordiska samarbetet, och i det sammanhanget har man inte behövt någon överstatlighet.
Fru talman! Jag håller gärna med om att det nordiska samarbetet på flera områden har varit framgångsrikt. Man kan sedan beklaga att vi inte lyckats få igenom Nordek och en del andra gemensamma initiativ som faktiskt har fallerat. Det nordiska samarbetet är bra, men jag förstår inte varför det plötsligt inte längre är bra, om det gäller att vidga det till ytterligare stater i Europa. Vi har fört den här debatten tidigare, men jag måste återigen få säga detta. Jag är vidare, fru talman, alldeles klar över att det när man flyttar över vissa frågor från tredje pelaren till första pelaren i dessa frågor sker en övergång till gemenskapsrätt. Det är därför som riksdagen i dag skall fatta vissa beslut under speciella majoritetsförhållanden. Det är alldeles galet att påstå att detta skulle förnekas av någon. Det är något som framgår av betänkandet, och det är uppenbart för alla. Men återigen: Träffas det en överenskommelse om att detta är det mest effektiva sättet att hantera de frågor som det gäller, får man naturligtvis i någon mening ändå acceptera att den absoluta nationella suveräniteten inskränks. Skälet kan vara att få en bättre brottsbekämpning e.d. Beslutsfattandet i den första pelaren, gemenskapsrätten, är i de här avseendena omgärdat med en del begränsningar i form av vetorätt och annat. Jag skall inte nu gå närmare in på det, men man skall när man informerar i kammaren och på andra möten komma ihåg att Sverige inte helt överlämnar sig till andra. Vi sitter med vid bordet och kan påverka, och det är en av poängerna med att vi är medlemmar, till skillnad från vad som gällde i det EES-avtal som vi slöt och som på sin tid även Miljöpartiet ställde sig bakom.

Fru talman! Det var intressant att höra ledamöterna från justitieutskottet diskutera. Jag kommer att hålla mig på en mer generell nivå. Anledningen till detta är att jag har väckt en motion där jag framhåller att jag tycker att vi bör se över våra förberedelser inför regeringskonferenser, så att också riksdagen kommer med. Jag framhåller också att vi bör få möjlighet inte bara att delegera beslutsrätt till Bryssel utan också att ta tillbaka den. Jag varnar alltså för en federalistisk lösning. Jag kommer därför också att avstå när vi röstar om Amsterdamfördraget. Det är förvånande att höra dem som är positiva hela tiden säga att vi inte går mot en federalism - vi överlåter litet grand av beslutanderätten, men det är så pass litet att det inte betyder någonting. Den fråga man då måste ställa är: Hur länge kan en sådan steg-för-steg-politik pågå innan EU verkligen blir en federal union eller t.o.m. en ickedemokratisk överstat, som Sverker Gustavsson uttrycker det i en artikel. Är ett federalt Europa/EU önskvärt? Om vi glider in i en utveckling som vi efter hand upptäcker är olycklig, vad gör vi då? Dessa frågor måste besvaras. Ett argument som däremot sätts i förgrunden både i proposition och i utskottstext är ett fredligt Europa. Jag vill säga att vi alla - vare sig vi är för ett federalt Europa eller icke - naturligtvis vill ha fred, frihet, demokrati och tolerans. Dessa mål är inte förbehållna federalisterna. I Storbritannien, som har haft en mycket längre debatt i de här frågorna, finns ett påtagligt minne av vilka lidanden krig innebär. När en känd Europaskeptiker som förre försvarsministern Michael Portillo skriver att det inte finns något högre mål för en politiker i Europa än att arbeta för säkerheten på vår kontinent och undanröja riskerna för en sådan förfärlig slakt som skedde under två världskrig, måste vi tro på honom. Vi får inte betvivla hans ärlighet. Däremot kan bedömningarna skilja sig åt om vad som skapar risker för krig och vad som skapar en jordmån för fred. Krig mellan olika länder har varit en återkommande företeelse i Europa. Det har hängt samman med gamla territoriella konflikter och med kulturella och religiösa olikheter, men den viktigaste anledningen har varit totalitära eller möjligen auktoritära stater.

Kieler-institutet, en av de "vise männens" institutioner i Tyskland, varnar för en sådan utveckling i den rapport som institutet har gjort till den tyska regeringen. I rapporten hävdar man att en hög arbetslöshet ökar krav på mer av regleringar och protektionism, vilket gör EMU-länderna mindre konkurrenskraftiga. Problemen på arbetsmarknaden kan få sådana dimensioner att en del länder önskar gå ut ur EMU och återvända till den egna valutan. Men eftersom fördragen inte ger någon möjlighet att utträda, kan detta leda till allvarliga politiska spänningar. Det är inte första gången som sådant har hänt. De risker som jag målar upp finns redan i unionen mellan västra och östra Tyskland. Man har där fått sociala och ekonomiska problem av mycket stora dimensioner. Valet i Sachsen-Anhalt i söndags utgör en varningssignal som många av oss borde lyssna på. Jag efterlyser i min motion regler för att till EU delegerade beslut och beslutsområden kan dras tillbaka från överstatligheten. Den yttersta konsekvensen är att t.o.m. utträde kan ske. Motivet är att minimera eventuella svåra konflikter. Men varför lyssnar inte de europeiska politikerna på varningarna? Varför finns fortfarande en föreställning bland Europas eliter att en union, ett federalt Europa, är eftersträvansvärd? Det finns två måhända hedervärda ursprung till dessa föreställningar. Den ena kommer från en humanistisk-pacifistisk tradition som omfattades av Spinelli och den andra från en funktionalistisk vars förespråkare var Jean Monnet. I högtidstalen har Spinellis visioner vunnit. Men ser vi på den reella utvecklingen formas EU efter Monnets funktionalistiska princip. Alltfler beslut förs över till central nivå. När kritiker som jag påstår detta heter det att vi missförstår federalismen. Den är liktydig med decentralisering. Det är inte denna federalism som Maastricht och Amsterdamavtalet handlar om. Den integrationsprocess som levereras av den ena IGC:n efter den andra är i hög grad centralistisk till sitt syfte och följer Monnets tänkesätt. Många av oss som opponerar oss är vare sig antieuropeiska eller chauvinistiska. Vi vill bara minimera överstatligheten till förmån för mellanstatliga lösningar. Konstitutionsutskottet säger att utskottet inte förespråkar en utveckling i federalistisk riktning. Det är en sak att inte förespråka. Men om utvecklingen går mot mer överstatlighet genom de beslut som fattas, borde man då inte sätta stopp för den? Två uttalanden, dels från det brittiska parlamentets debatt om Amsterdamavtalet, dels från Sunday Times den 26 april har ökat mina betänkligheter. I den brittiska parlamentsdebatten om Amsterdamavtalet sade Mr William Cash: Vid ett möte nyligen med medlemmar i Nordiska rådet frågade jag ministrar och högt ansedda riksdagsledamöter vad som skulle hända om Amsterdamfördraget och frågan om politisk integration blev föremål för folkomröstning. De var alla ense om att resultatet skulle bli ett nej. Vad gör ni då, frågade jag. De svarade: Åh, våra länder är för små. Vi har inga alternativ. Vi måste samtycka. Och så konstaterar William Cash: Processen drivs framåt av fruktan och manipulationer av de franska och tyska regeringarna, som skall nå sina mål till varje pris. I Sunday Times den 26 april 1998 återges de tidigare nämnda varningarna från Kiels världsekonomiska institut. Artikeln avslutas: Den europeiska kommissionen anser att eurons fördelar överväger. Privat uttrycker många högt uppsatta tjänstemän bekymmer över bristen på konvergens mellan euroekonomierna. Och sedan citerar man Brian Connolys ord: Att tala med folk i kommissionen är som att leva i en kommuniststat före Berlinmurens fall. När folk är ensamma och ingen annan hör dem ger de uttryck för sina farhågor men om kolleger är närvarande håller de sig på mattan och säger vad alla väntar sig att de skall säga. Dessa attityder visar att chansen är försvinnande liten att de som har den reella makten inom EU lyssnar på medborgarna inom EU. Det är farligt för karriären. Vad innebär då Amsterdamfördraget? En av de viktigaste konsekvenserna är ökningen av antalet kvalificerade majoriteter vid beslutsfattandet, dvs. ett lands vetorätt avskaffas i många frågor. Detta innebär att vi måste leva med beslut som svenska väljare inte har någon möjlighet eller mycket små möjligheter att påverka. Detta befäster inte vår demokrati. Den fria rörligheten var en för alla marknadsekonomer utomordentligt viktig fråga. Det var därför Storbritannien accepterade majoritetsbeslut som gällde handelsrestriktioner och liknande. Eller som parlamentsledamoten Tim Collins uttryckte det i Amsterdamdebatten: Vi stödde ökningen av majoritetsröstning när det gällde den gemensamma marknaden därför att vi trodde, möjligen alltför naivt, men filosofiskt korrekt, att en sådan utvidgning skulle undanröja handelshinder och öka möjligheterna för näringslivet att konkurrera. Men ingen kan tro att utsträckningen av majoritetsbeslut i Amsterdamfördraget till helt andra områden kommer att leda till färre regleringar, färre regler och lättare arbetsklimat för företagen. Ingen inbillar sig att kommissionen brinner av otålighet att få ökade möjligheter att reglera mindre eller att lägga på färre sociala och miljömässiga bördor. Vi vet att de vill lägga på oss fler bördor. - Jag delar Tim Collins uppfattning. Den utsträckta majoritetsröstningen ökar antalet beslut som fattas inte av de nationella parlamenten utan av institutioner som saknar varje form av ansvar inför dem som berörs. I min motion 1997/98:U15 varnar jag för den funktionalistiska vägen med stegvis förändringar av beslutsprocesser, institutioner etc. som säkert som amen i kyrkan kommer att leda till en centralistisk stat med allt mindre legitimitet bland medborgarna. För en Europavän känns det svårt att se oss bara glida in i en utveckling som vi inte tänkt igenom, inte analyserat och utan långsiktig färdriktning. Min motion tillstyrks i reservation 8 av Eva Zetterberg från Vänstern men inte av mitt parti. Kraven i min motion överensstämmer med en rad av de synpunkter som konservativa euroskeptiker av olika schatteringar kämpat och kämpar för i det brittiska parlamentet och även i det svenska. Mina ståndpunkter har jag tänkt igenom noga och länge. Jag vet var min politiska övertygelse finns. Den politiska marknaden bör om möjligt hållas liten. Medborgarna skall genom sin valhandling kunna påverka besluten, och ett minoritetsskydd är viktigt. När besluten centraliseras och valmanskåren görs allt större blir medborgarna alltmer maktlösa. Det är därför ett mellanstatligt EU är överlägset och enighetsbeslut är av stor betydelse. På så sätt skyddas också små länder och medborgare i små länder.

Fru talman! Jag vill med den teckning som jag nu håller upp visa hur jag känner mig här i kammaren. Jag känner mig som ett svart får som inte har majoritetens stöd. Vi är bara några stycken. Men när jag träffar människor ute i landet känner jag mig som en snövit lammunge. Där ligger skillnaden. Majoriteten i Sverige stöder det vi här arbetar för. Fru talman! Hur EU-frågan behandlats har gjort att jag frågat mig: Varför sitter vi i riksdagen? Är det för att genomdriva marknadens och den politiska maktens planer? Eller sitter vi möjligen här för att föra folkets talan? Miljöpartiets huvudkritik mot EU gäller det redan stora demokratiska underskottet som blir större och större. Vår utgångspunkt är att beslut skall fattas så nära de människor som det gäller som möjligt. Det stora avståndet mellan politiker och väljare gör att det allmänna intresset för politiken avtar mer och mer. Så stora frågor som EU-ansökan och Schengenoch Amsterdamfördraget borde underställas folket genom folkomröstning eller med allra minsta skamgräns bli en valfråga. Ett nej till något betyder ett ja till något annat. Vi har här i dag fått höra att vi säger nej. Men vi säger ja till mellanstatligt samarbete. Vi säger ja till globalt samarbete och ökad rörlighet i världen för människor. Vi säger ja till alternativa energikällor, för att anknyta till Euratom. Vi säger ja till fred och frihet och ja till förbud mot antipersonella minor. Vi säger ja till fredsförhandlingar som den första och bästa lösningen på konflikter, ja till fria och självstyrande stater, osv. Vi säger ja till att Sverige skall stifta sina lagar självt. Vi säger ja till att vi skall följa våra grundlagar och att vi skall oss själva beskatta. Men vi kan inte längre utgöra en broms när vandringen går vidare till en federativ stat. Planer finns på minskad makt för små stater. Även språket är i fara efter utvidgningen. Det börjar likna Babels torn. Det är bara en massa språk. Även om papper översätts och det tolkas i kamrarna kan man inte tala med varandra i korridorerna. Hur skall det då bli något samarbete mellan partierna och över gränserna? Fru talman! Romfördraget, Maastricht, Schengen, Amsterdamfördraget och Dublinkonventionen - vägen mot en federativ stat är kantad av kända och okända geografiska namn. Vi har också namn som Euratom och Kol och stålunionen, som i och för sig bättre talar om innehållet men som är ganska anonyma och okända. Amsterdamfördraget har förhandlats fram, medan Schengenfördraget har varit en sidoorganisation som först över huvud taget inte fanns. Det här var så hemligt att nästan ingen hade reda på det. Men redan under förra perioden jag satt med i riksdagen, 1988 1991, hade svenskarna observatörer där nere. Amsterdamfördraget innebär steg mot en federativ stat - ett exempel på de små stegens tyranni; det har sagts förut i dag men det tål att upprepas. Som exempel kan det handla om en skog vid en stadsgräns. Man säger: Vi kan ta ned några träd här. Utifrån tas så några träd ned, och sedan är hela skogen borta. Det kan snart bli så att Sverige är, som Per Gahrton säger, ett län i EU-federationen. Vart tog vår självständighet vägen? måste vi då kanske fråga oss. Det är helt självklart att federativisterna - om det nu heter så - som är många i EU, inte fick som de ville. Det händer dock saker. Vetorätten försvinner i många frågor, dvs. det som utlovades av ja-sidan i Sverige - vi hade ju alltid den. Sveriges utrikes och säkerhetspolitiks självständighet minskar, och det hela närmar sig en gemensam Schengen inordnas i Amsterdamfördraget och öppnar de inre gränserna med en förstärkt yttre gränskontroll. Sveriges möjligheter minskas när det gäller att gå före de andra länderna i viktiga miljöfrågor. I motsats till vad andra har sagt här i dag anser jag det. Vidare handlar det om ett ökat samarbete i vapenfrågor, något som nog Annika Nordgren senare kommer att tala om. Detta innebär att EU skall bli effektivare, dvs. mindre demokratiskt. På biblioteken i Dalarna har det rått förbud mot att sätta upp våra affischer men annars får man ju sätta upp allt möjligt där. Carifour får dock sätta upp sina anslag och sina utställningar, vilket vi alltså inte får göra. Det här gäller ett par bibliotek i Dalarna, dock inte mitt eget. Av de klagomål som 1996 formellt riktades mot Schengen var hälften klagomål på miljöområdet. Men miljögarantin då? Den skall väl garantera miljöregler? Tyvärr med Amsterdamfördraget blir miljögarantin inte ens värd det papper som det är skrivet på. För det första måste det medlemsland som vill införa strängare bestämmelser lägga fram "vetenskapliga belägg". För det andra måste landet kunna visa att det rör sig om ett problem som är specifikt för den nationella miljöbestämmelsen och inte innebär ett "förtäckt handelshinder". I klartext: Den inre marknaden går alltid före miljön. För miljöns skull, säg nej till Amsterdamfördraget! För den svenska alliansfrihetens skull, rösta nej till Amsterdamfördraget! Arbetslöshetsfrågan kan inte lösas genom att folk flyttar runt. Det måste till helt andra metoder. Så länge EU prioriterar låg inflation före full sysselsättning är unionen oförmögen att bekämpa arbetslösheten. Skall arbetslösheten snabbt kunna bekämpas måste det ske på nationell nivå. Där stöder jag den socialdemokratiska regeringen, som gör stora insatser här. Det kanske inte räcker men det är en god viljeinriktning. Skall reformer och åtgärder däremot tröskas genom EU:s byråkratmaskineri fungerar det inte. Arbetslösheten är ju lika stor överallt. För arbetslöshetens skull, säg nej till Amsterdamfördraget! Man försöker nu, och det står t.o.m. i fördraget - förtäckt - att medborgarna skall övertygas om EU:s förträfflighet. Förhandsavgöranden i EG-domstolen är en rättslig anomali. När det gäller passfrihet för EU-medborgare vill jag vara en medborgare i Europa, inte enbart i EU. Men vi kommer att behöva ett speciellt EU-ID-kort. De med s.k. avvikande utseende kommer oftare än andra att utsättas för ID-kontroll. Fru talman! För mig är det helt begripligt att Moderaterna och Folkpartiet har väljarnas förtroende att rösta ja. Kanske gäller det också Kristdemokraterna. Där känner jag faktiskt inte till situationen. Men Centern och Socialdemokraterna sviker sina väljare genom att en så stor majoritet av dem säger ja, medan en stor del av deras väljare säger nej. De har inte mandat att rösta ja. Fru talman! Om det blir andra tider i Europa, hur blir det då? Svängningarna har ju varit enorma genom århundradena. Se bara hur det har varit under det gångna århundratet, 1900-talet! Schengen är nu inkorporerat i Amsterdamfördraget, i EU-stadgan. Ja, man talar nu i Europa om illegala flyktingar och nämner inte bara dem som har avvisats men som har stannat kvar utan även dem som har kommit över gränsen - som i fallet med de 1 300 kurdiska flyktingar som av turkisk polis greps misstänkta för att försöka fly. Att fly är nu någonting misstänkt. Asylrätten är satt i fara. Förespråkarna för fri rörlighet i Schengenländerna greps av hysteri över flyktingvågen. Anita Gradin har i en tysk tidning yttrat att det nog berodde på "ett stort inslag av organiserad brottslighet". Det blir nästintill omöjligt att söka asyl inom EU från ett EU-land till ett annat. Holger Gustafsson talar om att bygga upp muren igen. Den finns redan - men är osynlig. Förut, och det har sagts tidigare, fanns det en mur. Man kom inte ut från östländerna. Nu kommer man inte in i västländerna. Skillnaden är liten men det blir samma sak. Magnus Hörnqvist säger i inledningen till den nyutkomna boken Gränslös övervakning: "Schengen är på samma gång ett avtal, ett samarbete och en symbol. Det är ett avtal, på gränsen till obegripligt, mellan stater i Europa. Det är en institution för praktiskt samarbete mellan polis och kontrollmyndigheter. Och det är en symbol för utvecklingen mot en auktoritär regim." Den regimen är dessutom på unionsnivå. Genom alla register och ökade befogenheter trappas förföljelserna av invandrare och flyktingar inom den "gränslösa" unionen upp. Minskas nationalstatens suveränitet genom ökat försvarssamarbete, ökat polissamarbete, gränsöverskridande polisförföljelser och samkörningen av dataregister hamnar rättsstaten i ett underläge. Välfärdsstaten är redan satt i gungning. När man river upp det som nationalstaten vilar på - rättsstaten, välfärden och försvars och säkerhetspolitiken - förvandlas rättsstaten till en polisstat. Om det blir andra tider i Europa kan man med den centralstyrning som redan finns och som förstärks genom Amsterdamfördraget snabbt ta makten och på ett i dag helt främmande sätt genom den kontrollmakt som byggs in i systemet förvandlas i en helt annan riktning. Även Hitler kom till makten genom demokratiska val. Vi har Carl I Hagen i Norge och Le Pen i Frankrike. I ett delstatsval i östra Tyskland fick de bruna 12 %. Tänk om den grön-röd-blå färgen i EU alltmer övergår i brunt! Man skall även räkna med sådana möjligheter och inte bygga in den kontrollmakt som finns genom Schengen, Europol m.m. Jag yrkar avslag på propositionen.

Fru talman! Jag reagerade på det som sades i slutet av föregående anförande. Det har ju varit många debatter här mellan Ragnhild Pohanka och mig, och det gäller även många andra i denna sal, under årens lopp. Jag vill gärna höra litet mer om vad Ragnhild Pohanka egentligen menar med det sista hon nyss sade, att EU-samarbetet, som vi nu skall besluta om, kan riskera en situation där den blå färgen blir brun - om jag förstod det hela rätt. För mig är det någonting alldeles oerhört att ens kunna antyda något sådant. Jag måste ha missuppfattat Ragnhild Pohanka. I varje fall utgår jag från det. Är det någonting som åtminstone jag är övertygad om - och jag tror de flesta med mig, både ute bland folket och här i riksdagen - så är det att ett fördjupat och långsiktigt EU-samarbete är just det som skall förhindra att sådana rörelser uppkommer som har plågat den europeiska kontinenten under snart 60 70 år och som har förorsakat ett par världskrig. EU är ju till just för att försöka få detta med fred och säkerhet institutionaliserat. Därför vill jag gärna fråga Ragnhild Pohanka om jag har missuppfattat henne.
Fru talman! Ja, på ett sätt har Gustaf von Essen missförstått mig. Jag menar inte att de röda, gröna och blå partierna övergår i brunt. Men oppositionen mot det här, den bruna rörelsen, växer. Och tänk om de får majoritet! Det är litet skillnad mot hur jag kanske uttryckte mig. Jag menar att det finns en risk. Under EG och EU-tiden har de bruna partierna växt fram, så den framväxten har tydligen inte hindrats. Jag menar inte heller att den inte kan ske utanför EU, men om man har en stor kontrollapparat och de får makten över den kan det hända fruktansvärda saker. Jag sade tydligen fel tidigare, och för att det inte skall bli något missförstånd yrkar jag nu bifall till de reservationer som Peter Eriksson yrkade bifall till och står bakom de övriga.
Fru talman! Ibland slår det mig - men jag har väl fel - att de partier som fångar upp den typen av missnöje i Sverige snarare är de två vänsterpartierna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det gör de ibland, som jag tycker, på ett lätt populistiskt och demagogiskt sätt. Det är också farligt för demokratin. Jag inser att vi alla har ett ansvar att tala i sakfrågor och att försöka kommunicera med varandra i en bra process, men det finns inslag av överdrifter, svartmålning och skräckskildringar just från ert håll. Jag antar att ni egentligen rakt upp och ned skulle vilja säga till både åhörare och kammarledamöter att ni vill gå ur EU och vill göra någonting annat.
Fru talman! Alla partier samlar ju upp väljare och sympatisörer som tycker lika som de. Den här åsikten har vi haft hela tiden. Att vi skulle samla upp bruna falanger tror jag inte att Gustaf von Essen menade. Det anser jag vara uteslutet. Visst vill vi gå ur EU, men så länge vi har EU och även efter Amsterdamfördraget kommer vi att kämpa för demokrati, miljöfrågor och mänskliga rättigheter inom EU. Det kommer vi inte att förändra. Men vi vill gå ur EU och ha ett mellanstatligt samarbete på alla nivåer, också med länder utanför EU, och med en global syn när det gäller de här frågorna.

Fru talman! Det har varit en lång dags färd mot eftermiddag, och det finns väl inte mycket som inte är sagt i detta ämne. Jag skall ändå tillåta mig att ta kammarens tid i anspråk för att reflektera något över det som har sagts här i dag. Innan jag går in på det vill jag deklarera att jag tycker att det finns anledning för oss alla att understundom ifrågasätta den expansionslusta som finns framför allt i EU-kommissionen. Nu är det inte någonting att överraskas över, därför att varje sammanslutning eller organisation har ju en inneboende mekanism som innebär att man vill bli större och mer betydelsefull. Då är det naturligtvis vår uppgift att vara ifrågasättande. Fru talman! Om jag tittar litet grand på hur debatten har gestaltat sig tycker jag att jag ser två ytterligheter. Den ena handlar om att Moderaterna, företrädda av Göran Lennmarker, här på morgonen gick till ett våldsamt angrepp på den socialdemokratiska regeringen. Som jag tolkade detta anförande var utgångspunkten att Moderaterna är missnöjda med den inriktning som den socialdemokratiska regeringen har givit det här arbetet. Man är förgrämd och besviken över att vi inte i stället har använt EU-medlemskapet till att rusta ned arbetsrätten, att rusta ned offentliga sektorn och att sänka skatterna, så att vi inte har råd med vård, omsorg och skola på det sätt som vi har i dag. Den andra ytterligheten är den som Vänsterpartiet och Miljöpartiet i allt väsentligt företräder, där man på något sätt inte vill låtsas om att vi i Sverige har haft en folkomröstning om vårt medlemskap. Som Gustaf von Essen sade i ett replikskifte tidigare, ligger det en fara i att svartmåla på det sätt som miljöpartister och vänsterpartister gör här i debatten. Om människor tror på det som sägs finns det en uppenbar risk att man motverkar det demokratiska arbetet och medverkar till de antidemokratiska krafter som finns. Efter detta tänkte jag också säga, som många av er i kammaren vet, att jag tillhörde dem som inför folkomröstningen argumenterade mot ett svenskt medlemskap i EU. Jag gjorde det därför att jag, i likhet med de flesta andra svenskar, balanserade detta på mitten: talar mer för eller mer emot? För min del landade jag på att det nog var mer som talade emot EU Sedan hade vi denna folkomröstning i november 1994, och en majoritet av svenska folket sade att vi skall vara med. Då tycker jag att det är förmätet att inte respektera detta utslag. Efter en rejäl folkomröstningskampanj, med ja och nej, mycket debatter och mycket information beslutade svenska folket att vi skulle ha det på detta sätt. Då tycker jag att det är min uppgift och alla andra parlamentarikers uppgift att verka för att detta medlemskap blir så bra som möjligt för Sverige. Det är oerhört märkligt att höra en diskussion som, såvitt jag kan förstå, handlar om att vi skall gå ur EU. Efter ett tag, om EU råkar göra som vissa här tycker, skulle vi kunna gå med igen. Antingen är man med eller är man utanför. Det går inte att springa in i och ut ur ett samarbete. Det vet förmodligen alla om de tänker efter. Nu är vi med, och då skall vi påverka. Sedan kan vi ha olika uppfattningar om hur vi skall påverka. Alla som deltar i någon form av demokratiskt arbete eller förhandlingsarbete vet att man får ge och ta och att man väldigt sällan får precis som man själv vill. Det handlar om att argumentera och försöka få gehör för de synpunkter som man företräder. Det är det jag tycker att vi skall använda vårt medlemskap i EU till. Fru talman! Nu tänkte jag säga någonting med utgångspunkt från de konkreta delarna i fördraget. Inför förhandlingen om ett nytt fördrag hade svensk och europeisk fackföreningsrörelse två krav. Det ena kravet var att kampen mot arbetslösheten skulle bli en angelägenhet för hela EU. Det andra kravet var att den sociala stadgan skulle bli en del av fördraget. Vi kan nu konstatera att det är på det sättet. Vi har fått fullt gehör på de här punkterna. Jag minns från olika diskussioner och debatter, inte minst i EU-nämnden, att Moderaterna nästan förlöjligade detta att vi svenskar, nya små medlemmar i EU, tog oss ton och skulle tänka oss vara med och lyfta fram något helt nytt. Men vi lyckades. Vi fick gehör. Det handlade inte enbart om att vi hade bra argument, utan också om att sådana här krafter finns på många håll i Europa. Jag tycker att det finns anledning att peka på att vi också har nått framgång när det gäller miljö, öppenhet och jämställdhet. Det har diskuterats mycket här i dag på vilket sätt man skall tolka det som står i fördraget. Det är klart att detta som det mesta kan tolkas på olika sätt. Men jag tycker att det finns anledning för oss att säga att vi har nått stora framsteg sett ur Sveriges utgångspunkt. Det faktum att arbetslöshetsbekämpningen står lika högt upp på den politiska dagordningen i Europa som när det gäller att hålla ordning på ekonomin och den gemensamma marknaden visar att även små länder som är nya medlemmar faktiskt kan åstadkomma någonting i det här samarbetet. Jag tycker, fru talman, att man avslutningsvis kan säga att det som vi nu har gått igenom, tillsammans med det ifrågasättande som vi mött under dagen, visar att det arbete som har skett har en mycket positiv betydelse. Vi kan titta närmare på vad som hände under toppmötet i Luxemburg, där sysselsättningskapitlet blev en viktig punkt på dagordningen, trots att fördraget inte var ratificerat. Bl.a. enades EU länderna vid det tillfället om att ingen europeisk ungdom skall behöva gå arbetslös mer än sex månader. När det gäller vuxna är det tolv månader. Det är klart att vi som svenskar kanske tycker att det är att lägga ribban väldigt lågt. Men om vi tänker oss hur arbetslöshetssituationen är på många håll i Europa och att det inte finns någon arbetslinje i många länder, utan människor som har hamnat utanför arbetsmarknaden får vara där, då är detta definitivt ett framsteg. Det är också ett framsteg att satsa på en utbyggnad av barnomsorgen med stöd av det här fördraget, så att fler kvinnor har möjlighet att förvärvsarbeta. Det innebär att vi ökar jämställdheten, vi ökar friheten. Som jag sade tidigare blir nu också den sociala stadgan en del av EU:s fördrag genom Amsterdamfördraget. Det har mycket stor betydelse för det fackliga arbetet i Europa. Att ett ekonomiskt betydelsefullt land som i det här fallet Storbritannien tidigare har stått utanför har inneburit att det har varit svårt att hålla ihop de fackliga kraven och att se till att det är samma villkor som gäller över hela linjen. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande och därmed till Amsterdamfördraget.

Fru talman! För varje politiskt och ekonomiskt system finns det en, låt oss kalla det livscykel. Sådana perioder kan vara långa, t.ex. det faraoniska Egypten eller det romerska riket. De kan också vara betydligt kortare. Det har vi naturligtvis sett i modern historia. Vad gäller livslängden för den europeiska unionen är jag inte så säker, men jag tror att den kommer att vara ganska kort. Om vi tittar närmare på EU:s framväxt och varför det kom till kan jag konstatera att det som var hedervärt naturligtvis var strävandena att omfattande väpnade konflikter inte skulle äga rum i Europa framöver och hur man skulle hitta en sådan konstruktion. EU har förvisso den rollen. Men det är min övertygelse att vi också hade kunnat hitta andra konstruktioner. Den ekonomiska och politiska sammanslutning vars syfte är att Europa skall bli en stormakt är inte självklart gynnsam för freden i en mer vid mening. Om vi tror att varje stormakt också förr eller senare manifesterar sin ställning med militära medel tror jag att denna slutsats är uppenbar. Ett av Vänsterpartiets argument för att säga nej i folkomröstningen var de säkerhetspolitiska konsekvenserna av en union som inte bygger på samverkan mellan självständiga stater utan på en mer övernationell kompetens. Därmed, fru talman, är vi inne på den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken och på sikt en gemensam försvarspolitik. Det har ofta sagts att det här är någonting som kommer att gå långsamt. Det kommer att stöta på många svårigheter. Vi behöver så att säga inte planera för det när vi fortfarande hävdar att Sverige är alliansfritt. Men varje steg som har tagits i Europeiska unionens utveckling går entydigt i den riktningen. Vi kan kalla de stegen små och var för sig betydelselösa. Men riktningen är klar. I den komplicerade situation som Europeiska unionens förändring utgör tror jag att det är utomordentligt viktigt att behålla detta perspektiv för att man inte skall gå alldeles vilse. Västeuropeiska unionen kommer, bl.a. med Amsterdamfördraget, att knytas närmare och i formell mening fastare till EU. I populära framställningar hävdas det ofta - jag vet inte om detta i formell mening är riktigt och odiskutabelt - att VEU är gångjärnet mellan EU och Nato. Det som karakteriserar ett gångjärn är att det är en fast förbindelse, om än i viss mån flexibelt, åtminstone i ett led. Detta är enligt mitt sätt att se ett tecken på den bindning till stormaktspolitiken som Sverige som alliansfri nation bör undvika. Skall man förenkla det ytterligare kan man säga att mitt parti står för en ordning vad gäller säkerheten där vi konsekvent gynnar FN och OSSE när det gäller att skapa säkerhet, inte bara i Europa utan i världen. Vi kan konstatera att den här vägen inte är lätt. Den kommer att vara svår. Men det är ingen anledning att släppa målet eller att säga att detta inte är en uppgift värd att kämpa för. Vad är det som gör att USA konstrar med sin betalning till FN-systemet, även om man bidrar nog så mycket? Utan USA:s medverkan skulle FN ha betydligt mindre möjligheter än i dag. Men man använder dock ekonomin som ett påtryckningsmedel i FN:s löpande verksamhet. Däremot finns det inte samma högljudda krav i kongressen på att stödet till Nato bör minskas eller upphöra. Vad är anledningen till det? Ja, det är självklart att man ser Nato som ett verksamt instrument för sina intressen. Och i många stycken kan FN-systemet aldrig bli detta instrument. Västeuropeiska unionen och Nato betraktar jag alltså utifrån Sveriges position som en alliansfri nation som på sikt omöjlig. I dag har vi en konstruktion med observatörskap. Observatörskapets nästa steg är en fastare knytning. Även detta kommande lilla steg kommer förmodligen en politisk majoritet i Sverige - jag hoppas givetvis att det blir en minoritet, men om vi räknar med den nuvarande situationen - att hävda är möjlig att genomföra även för en alliansfri stat som Sverige. Det konsekventa vore att lämna observatörskapet i VEU. Redan i dag är det inte förenligt med svensk alliansfri politik.
Fru talman! Jag önskar att Jan Jennehag hade rätt i en del av hans farhågor att EU verkligen kan utveckla en handlingskraftig gemensam utrikes och säkerhetspolitik. Jag är, som har framgått tidigare i dag, mer pessimistisk på den punkten. Men det behöver vi inte diskutera här. Jag måste ställa en fråga till Jan Jennehag. Han jämför EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik och eventuella - men knappast sannolika - kopplingar till Nato med FN. I FN finns garanterat världens största diktaturer, och de kan inlägga veto mot att ingripa för fred och säkerhet i världen. Vad är det som gör detta så mycket mer attraktivt jämfört med en organisation som EU som består av stater som alla är garanterat demokratier?
Fru talman! Att diktaturer och obehagliga regimer har ett inflytande i FN är naturligtvis inte något jag välkomnar. Jag beklagar det. Jag önskar att vi skulle lägga större kraft vid att dessa regimer skulle få en demokratisk styrning. Ofullkomligheter i dagens FN-system innebär inte att vi säger att detta är värdelöst, att detta inte är något att bygga på. Utmaningar finns även på det området. Jag tror att vi skall akta oss för att i det korta perspektivet jämföra FN med mindre organisationer med stora resurser och som kan klara uppgifter på ett annat sätt än FN i dag. Det är inget argument för tanken som sådan.
Fru talman! Som aktivt verkande i den svenska FN-rörelsen hoppas jag att det skall gå att reformera FN så att FN kan bli mer verkningsfullt när det gäller att ingripa för fred och säkerhet. Jag reagerade mot framställningen av ett möjligt samarbete kring en gemensam utrikes och säkerhetspolitik mellan garanterat demokratiska europeiska stater som något mer fasansfullt. Jag tackar för den reträtt som Jan Jennehag trots allt gjorde.

Fru talman! Jag tänkte ta min utgångspunkt i Sveriges säkerhetspolitiska mål. Det är något vi inte diskuterar så ofta i kammaren. En majoritet har slagit fast att målet skall lyda som följer: Svensk säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands frihet och oberoende. Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en handlingsfrihet att såsom enskild nation och i samverkan kunna utveckla vårt samhälle. Lyssna en gång till: Syftar ytterst till att bevara vårt lands frihet och oberoende. Detta är alltså Sveriges säkerhetspolitiska mål. Är det det som majoriteten följer i dag? Är det säkerhetspolitik vi sysslar med i kammaren i dag? I betänkandet trycker man på EU:s säkerhetspolitiska betydelse. Det är någonting som regeringen har återkommit till i olika propositioner om säkerhetspolitiska frågor. EU framhålls för sin stora säkerhetspolitiska vikt. I betänkandet om Amsterdamfördraget är det kliniskt rent från den mest grundläggande formen av problematisering om EU:s säkerhetspolitiska roll och konsekvenserna av utvecklingen av EU i och med Varför är majoriteten så rädd att man inte ens erkänner att det finns problem? Varför är man så rädd så att man inte ens erkänner att det finns problem med att en stor del av befolkningen i EU är emot den utveckling som sker eller mot EU i sig? Det gäller inte bara Sverige. Man måste väl kunna erkänna att det är ett säkerhetspolitiskt problem? Det leder till spänningar inom landet och mellan länder beroende på hur snabbt eller långsamt de vill gå fram i olika frågor. Anledningen till att majoriteten inte vill diskutera problemen beror på att man känner att befolkningen inte är med. Då är man rädd för att erkänna att det finns problem. Då läggs ytterligare sten på börda. Då ges nej-förespråkarna rätt. Det måste tydligen vara väldigt farligt. Då undviker man helt diskussionen. Det är farligt. Bl.a. är det märkligt att ja-förespråkarna inte tar diskussionen. Det skulle göra dem mer trovärdiga om de åtminstone försöker analysera läget. Men det har de misslyckats fullständigt med. Det är vår uppgift i riksdagen att vända och vrida på saker och ting så mycket det går i stället för att anamma teser och driva dem oavsett vart de leder. Regeringen framhåller det svenska EU medlemskapet som det fundamentalt viktigaste för vår säkerhet. Miljöpartiets analys är en annan. Ett tätare samarbete, trots avsaknad av folklig förankring i medlemsländerna och interna spänningar kring viktiga frågor, bygger in risker. I förlängningen inskränker EU handlingsmöjligheterna för att möta hoten som ryms inom det vidgade säkerhetspolitiska begrepp som riksdagen har varit enig om, dvs. inte bara titta på antalet stridsvagnar på andra sidan gränsen utan också räkna in hot som på sikt kan bli konflikter, miljöfrågor, sociala och ekonomiska klyftor osv. Det är fråga om mellan länder inom EU och inte minst mellan nord och syd. Detta motverkar utvecklingen inom EU. EU driver utvecklingen i fel riktning - en riktning som inte är vare sig ekologiskt eller socialt hållbar. Inför folkomröstningen om EU sades det att ett medlemskap på intet sätt skulle rubba den svenska alliansfriheten och att nej-sidans farhågor om ett militariserat EU saknade förankring i verkligheten. Nu har vi facit i handen. Efter regeringskonferensen kan vi konstatera att regeringen har agerat utan mandat från svenska folket, dvs. utan det mandat regeringen fick i samband med folkomröstningen om Maastrichtfördraget. Jag skall uppehålla mig litet grand vid GUSP, dvs. Amsterdamfördraget slås det fast att GUSP innebär att den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken skall omfatta alla frågor som gäller unionens säkerhet, inklusive den gradvisa utformningen av en gemensam försvarspolitik i enlighet med andra stycket som skulle kunna leda till ett gemensamt försvar. Vidare kommer den svenska riksdagen att efter dagens debatt ställa sig bakom att unionen skall fastställa och genomföra en gemensam utrikes och säkerhetspolitik som omfattar alla områden inom utrikes och säkerhetspolitiken, vilken skall ha som mål att skydda unionens gemensamma värden, grundläggande intressen, oavhängighet och integritet. Nu blir jag nyfiken! Hur hänger detta ihop med målet för den svenska säkerhetspolitiken - dvs. att svensk säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands frihet och oberoende? Vad är unionens intressen? Är det en rättvis fördelning av resurser inom länder, mellan nord och syd? Är det en ekologiskt hållbar utveckling som är unionens gemensamma intresse och som skall försvaras? Vad är unionens gemensamma intressen? Är det gemensamma intressen att hålla flyktingar utom unionens territorier, eller är det att så småningom garantera sig resurstilldelning av råvaror osv.? Det kan man tycka. Det är väl av det mest spekulativa slaget. Men varför då inte försöka diskutera vad det är man menar med unionens intressen, som man skall försvara? Det står också i Amsterdamfördraget att medlemmarna skall informera och samråda med varandra inom rådet om alla utrikes och säkerhetspolitiska frågor av allmänt intresse för att säkerställa att unionens inflytande utövas så effektivt som möjligt genom ett konvergent uppträdande. I fördraget talas det klartext. Där står att medlemsstaterna skall samordna sitt uppträdande inom internationella organisationer och på internationella konferenser. De skall där hävda de gemensamma ståndpunkterna, står det. Återigen undrar jag: Vad är det för gemensamma ståndpunkter man skall hävda? Vilken utveckling är det som man gemensamt skall ställa sig bakom och driva i olika internationella sammanhang? Är det Kyotokonferensen om klimatfrågan, FN eller vad är det som unionen skall driva? Är det det som riksdagens ledamöter har pratat om under dagen - den utveckling som skall vara så positiv och bra för folk i alla länder, för nord och syd, för flyktingar, för miljön osv? Man har räknat upp en hel räcka med olika områden som man menar skall stå inför sin blomstring nu i och med Amsterdamfördraget. Jag är väldigt tveksam, för att inte säga väldigt rädd, för hur utvecklingen kommer att se ut - inte minst beroende på att man väljer att inte alls diskutera och problematisera de här frågorna i Sveriges riksdag. Hur går det med Sveriges röst i världen mot bakgrund av vad jag just läste upp om konvergent uppträdande, att tala med gemensam tunga osv? Vad har regeringen för strategi på det här området egentligen? Hur ser regeringen på unionens utveckling framöver? Det är naturligtvis speciellt regeringens synpunkter som är intressanta just nu. Vad kommer man att säga på gator och torg nu den 1 maj? Det skall bli spännande att höra. Är det att Sveriges röst inom FN skall vara rösten för den solidariska och rättvisa världsordningen och för en ekologiskt hållbar utveckling? Och i så fall: Menar man på fullaste allvar att Amsterdamfördraget är ett steg i rätt riktning?